Herr talman! Herr Romanus erkände alldeles nyss att grunden för arvsrätten var den samhörighet som finns inom en viss begränsad krets men förklarade att det förelåg praktiska svårigheter att förstärka den ställning som de utomäktenskapliga barnen i dag har så att de får arvsrätten så att säga mer automatiskt. Visst är det svårt, och det är just därför som jag menar att frågan skall tas upp i sitt sammanhang tillsammans med de andra familjerättsliga frågor som behandlas av en särskild kommitté. Jag kan ta ett exempel. Barn som föds i ett samvetsäktenskap, när två personer lever under äktenskapliga förhållanden, har i dag inte arvsrätt efter fadern. Det gäller att »legalisera> det förhållandet och att ge barnen en däremot svarande ställning. Det finns många andra sådana fasta — i ordets egentliga bemärkelse — förhållanden som behöver sanktioneras för att de utomäktenskapliga barnens rättsläge skall förstärkas och arvsrätten följa automatiskt. Det biologiska samband som herr Romanus apostroferade kan man naturligtvis åberopa för att ge barnen en starkare ställning. Men om man skjuter fram släktskapet så starkt som justitieministern har gjort bör man också vara säker på att det föreligger släktskap. Med den hittillsvarande = faderskapsbevisningen har sådan säkerhet icke förelegat. Därför menar jag att det är fullständigt inkonsekvent att åberopa släktskap och blodsband för denna utvidgning. Får man bättre möjligheter, som vi framdeles skall få, kan man med krav på logik föra det resonemanget, men innan så har skett kan man absolut inte göra det. Den utredning som nu arbetar kan få sitt arbete försvårat genom det beslut som vi tar i dag. Om utredningen exempelvis avskaffar laglotten sätter den de facto de beslut som vi i dag fattar ur kraft. Detta är bara ett exempel; det finns många andra som man skulle kunna peka på. Herr Romanus säger att när man en gång har fastställt faderskap skall man inte efteråt urholka detta. Men det är ju det vi gör i dag. När vi tidigare fastställde faderskap hade de utomäktenskapliga barnen inte arvsrätt. De som erkände faderskap celler fick faderskapet fastställt hade ingen anledning att räkna med att de skulle hamna i den situation som nu föreslås gälla. Det är den typen av retroaktivitet som man har anledning att vända sig mot; den står i strid mot gällande lagstiftningsprinciper. Den svenska lagstiftningen bygger på att var och en i ett visst givet ögonblick skall kunna förutse vilka konsekvenser ett handlande får mot bakgrunden av den lagstiftning som då gäller. Den nu föreslagna lagändringen får mycket längre gående konsekvenser än de ändringar som man vanligen gör inom arvslagstiftningens ram.
Herr talman! Det har inte gått att övertyga herr Romanus om att det är en principfråga och en jämlikhetsfråga som vi i dag diskuterar. Inte heller tycks herr Romanus ha fattat detta med det personliga förordnandet. Varför kan inte den ogifta modern gå till barnavårdsnämnden eller till något annat organ när hon behöver stöd, hjälp och rådgivning? Det smärtar mig litet att behöva säga det, men det märktes att herr Romanus har kommit med i en statlig utredning. Den radikalism som han tidigare har visat i familjefrågor har tydligen försvunnit i och med att han fått detta uppdrag.

Varför kan inte modern gå till barnavårdsnämnden eller till annan myndighet i stället för att gå till en viss person som är förordnad? Det kan hon naturligtvis göra. Vad jag sade var att ett personligt förordnande kan innebära att det blir lättare för henne, genom att hon har en viss person att vända sig till. Det finns emellertid andra skäl som talar för motsatsen, och därför anser jag att frågan inte är så enkel att den kan avgöras just nu; den bör behandlas mer ingående. Den är mycket mindre principiellt betonad än frågan om huruvida det skall vara ett obligatoriskt förordnande eller inte. Och jag beklagade därför att man i motionen och reservationen blandade ihop de här två sakerna. Herr Bohman sade att innebörden av ordet »retroaktiv» är att man skall kunna förutse effekten av sina handlingar; lagstiftningen får därför inte ändras på detta sätt. Min invändning var att om man tillämpar den regeln på arvsrätten, skulle man aldrig kunna göra några ändringar i arvsrätten vilka berör barn födda före lagens ikraftträdande, vare sig de är födda utom äktenskapet eller inte. Man skulle i så fall när man sätter barn till världen behöva veta vilka arvsregler som kommer att gälla i framtiden. Därför anser jag att hela diskussionen om retroaktivitet i detta sammanhang är litet absurd. Jag sade att det är svårt att fastställa den sociala och ekonomiska samhörigheten och reglera den i lag. I detta instämmer herr Bohman. Jag skulle vilja gå längre och säga att det är omöjligt att reglera detta på det sätt som herr Bohman tycks föreställa sig. Man kan ju inte ta ifrån barn som är födda inom äktenskapet arvsrätten bara där för att den sociala och ekonomiska samhörigheten upphört. Det borde man ju göra, om man konsekvent följde herr Bohmans linje. Men det blir i stället så, att det enda som skiljer är frågan, huruvida man är född inom eller utom äktenskapet. Det är just den typen av diskriminering som detta lagförslag vill undanröja, och det tycker jag är alldeles riktigt. Om utredningen nu skulle föreslå att laglotten avskaffas, då blir, säger herr Bohman, lagstiftningen i dag bara ett slag i luften. Men skillnaden är ju den, att ett sådant förslag får effekt både för barn födda inom äktenskapet och för barn födda utom äktenskapet. Det är en helt annan historia. Vad det i dag gäller är att skapa jämlikhet mellan barn födda inom och utom äktenskap.

Herr talman! Det är möjligt att jag missförstod herr Romanus = alldeles nyss. Det kan ju bero på att min förmåga att förstå honom inte är lika utvecklad som hans förmåga att uttrycka sig rätt — det vill jag inte yttra mig om. Men när herr Romanus säger att det är omöjligt att i lag reglera de utomäktenskapliga barnens sociala och ekonomiska ställning, så förvånar det mig -— om jag nu uppfattade honom rätt — att herr Romanus inte omedelbart lämnar den utredning i vilken han sitter och som skall överse hela det arvsoch familjerättsliga problemkomplexet. Det är ju den utredningen som skall försöka komma fram till lagregler som ger utomäktenskapliga barn en bättre ställning i samhället än den de i dag har. Jag sade i mitt första anförande att jag skulle kunna tänka mig att man i detta arbete, som herr Romanus alltså skall bedriva tillsammans med andra, kan komma fram till sådana regler att begreppet utomäktenskapliga barn skulle kunna helt utmönstras ur den svenska lagstiftningen. Jag tycker att det bör vara en målsättning för vårt arbete, att man verkligen skapar likställighet i ordets rätta bemärkelse då det gäller olika typer av barn — barn som barn! Herr Romanus säger att han inte kan förstå mig när jag framhåller konsekvenserna av att man i utredningen skulle kunna åstadkomma en lösning som avskaffar laglotten. Då blir ju, säger herr Romanus, äktenskapliga och utomäktenskapliga barn behandlade på samma sätt. Ja, visst blir de det. Men i den situationen finns ju alltid risk för att fadern testamenterar till sina barn inom äktenskapet — om vi nu har det begreppet kvar — allt det han vill. Då står de utomäktenskapliga barn som vi i dag ger laglott utan möjlighet att hävda sina intressen. Det var just det jag ville framhålla, och det trodde jag att herr Romanus som utredare borde ha insett.
Herr talman! Jag vill än en gång påpeka att vi vill slopa obligatoriet och personligt förordnande. Det är ju det som är huvudfrågan i denna reservation. Efter fastställandet av faderskap och underhåll bör den ogifta modern söka stöd på samma vägar som alla andra. Detta är inte så självklart och inte heller så bråttom, säger herr Romanus. Tydligen vill herr Romanus ha denna fråga till den utredning som han själv sitter i. Jag kan inte förstå något annat.
Herr talman! Denna fråga finns redan med i direktiven till utredningen, fru Hörnlund, så det spelar ingen roll vad jag vill på den punkten. Vad jag har påpekat är det beklagliga faktum, att man i motionen och reservationen blandat samman två olika saker, nämligen dels frågan om man över huvud taget skall ha ett obligatoriskt förordnande, och i så fall hur långvarigt, dels frågan om detta förordnande skall gälla barnavårdsnämnden eller barnavårdsmannen personligen. När det gäller den förra frågan instämmer jag i långa stycken i vad som har sagts, och jag tror också att man relativt snabbt kan få en ändring till stånd. Hade yrkandet bara innehållit ett krav på att en sådan ändring skulle påskyndas kunde jag mycket väl ha anslutit mig till det. Men när det gäller frågan huruvida förordnandet skall gäl Ja barnavårdsnämnden eller barnavårdsmannen tycker jag inte svaret är lika självklart. Det är inte heller en så principiellt viktig fråga att den behöver brytas ut ur sitt sammanhang, utan den kan utredas enligt de redan lämnade direktiven. Herr Bohman hade alldeles rätt när han förmodade att han hade missförstått mig. Orsaken till det kan vi väl lämna därhän. Vad jag sade var, att det är svårt, att för de utomäktenskapliga barnens arvsrätt kräva en social och ekonomisk samhörighet, men inte göra det för barn födda inom äktenskapet. Då har man ju inte jämlikhet mellan barn födda inom äktenskapet och barn födda utom äktenskapet, och det är det man genom denna reform eftersträvar.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga något om den reservation som herr Hansson i Piteå fogat till första lagutskottets utlåtande. Frågan har nu debatterats så ingående och i en sådan mångfald repliker att det inte finns så mycket att tillägga i sak. Jag skulle kunnat nöja mig med att instämma i det anförande som herr Hansson höll ursprungligen och i fru Hörnlunds anförande. Men eftersom där fanns vissa nyanser i formuleringarna som jag inte utan vidare kunde skriva under, avstod jag från att instämma och vill nu i stället kortfattat motivera varför jag tänker yrka bifall till herr Hanssons reservation. Här har talats om att barnavårdsmannainstitutionen är föråldrad i alla avseenden. Jag tycker inte man kan säga det så generellt. Tanken på ett personligt förordnande för att samhället skall träda hjälpande in i en för en människa besvärlig situation tycker jag står sig som riktig. Men det finns något som är föråldrat i detta, och det är gränsdragningen, alltså att förordnandet gäller för utomäktenskapliga barn. Jag tycker att det är en föråldrad gränsdragning. När det gäller idén, barnavårdsmannaskapets idé, tror jag att institutionen bör bibehållas. I utskottets utlåtande återges några siffror. Där nämns att ungefär hälften av de 17 000 utomäktenskapliga barn som föddes 1965 var födda av tonåringar. Några av talarna har berört detta tidigare.

Jag menar alltså att en annan gränsdragning än man har i dag nog skulle vara tjänlig.

I detta sammanhang vill jag understryka behovet av kurativ verksamhet och hjälp framför allt för att tillvarataga de barns intressen som har minderåriga vårdnadshavare.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

Herr talman! Var och en i denna kammare kan väl någon gång väcka en olyckligt utformad motion, det har vi kanske varit med om litet till mans, och möjligen är det en ursäkt för att motion II:1230 av fru Hörnlund och fru Håvik har väckts. Fru Hörnlund uttalar sin förvåning över att inte fler i utskottet än herr Hansson i Piteå har stött hennes motion. Jag vill personligen uttala min förvåning över att det är någon som har stött motionen. Denna motion är ett upprörande misstroendevotum mot barnavårdsmannainstitutionen som sådan, och jag vill protestera mot de angrepp på barnavårdsmännen som grupp som görs i motionen. Barnavårdsmännen har inte gjort sig förtjänta därav. Eftersom fru Hörnlund har uppmanat oss att läsa motionen vill jag framföra några synpunkter på vad som står i den. Man talar där om opåkallat förmynderskap, rigorös tillsyn, att barnavårdsmannainstitutionen är ytterst påfrestande för den som blir utsatt för den, att det införskaffas uppgifter av familjer i grannskapet, förfrågningar hos lärare o.s.v. Man ger hela tiden ett intryck av att barnavårdsmannen i sitt arbete fungerar som en hemlig polis i en polisstat gentemot de ensamstående mödrarna och deras barn. Jag anser att detta är en vrångbild av hur barnavårdsmannainstitutionen = fungerar. Man talar också i motionen om att i de större städerna och tätortskommunerna barnavårdsmannaskapet har förlorat en hel del av innebörden stödjande och hjälpande institution, därför att en barnavårdsman kan ha 300—400 barnavårdsmannaskap så att t.ex. den kurativa verksamheten inte kan skötas. Det är alldeles riktigt men de problemen får lösas på helt andra vägar. Det är inte barnavårdsmännens fel att det är så utan det är barnavårdsnämndernas fel genom att de har lagt på vissa barnavårdsmän så många uppgifter och inte skaffat tillräckligt mycket personal för att sköta barnavårdsmannauppgifterna. Det sägs vidare i motionen att barnavårdsmännen inte ger ensamstående föräldrar hjälp med att anskaffa barntillsyn, bostad, arbete m.m. och att det ofta är förtroendemän eller andra kommunala tjänstemän som hjälper till eller slår larm. Ja, det kan hända att det är på det viset på vissa platser. Men är det på det viset, är det ju inte fel på systemet med barnavårdsmän, utan i så fall ligger felet hos vederbörande barnavårdsman som inte sköter sitt uppdrag på rätt sätt.

Jag är mycket förvånad över de resonemang som förs, därför att jag själv har några års erfarenhet som barnavårdsman. Efter denna min erfarenhet vill jag säga att jag funnit, att när kontakten en gång har brutits mellan barnavårdsmannen och den som behöver hans hjälp kommer ett visst återuppbyggnadsskede, innan denna kontakt på nytt kan fungera tillfredsställande. Säg t.ex. att det är en ensamstående förälder som är tilldömd underhållsbidrag för sitt barn. Hon önskar emellertid sköta den saken själv och vill inte att bidraget skall utbetalas genom barnavårdsmannen i fortsättningen. Men efter en tid kan det hända att den ensamstående modern kommer och säger, att nu fungerar inte detta system längre; nu måste ni överta detta arbete. Då står den ådömde underhållspliktige faderns ord mot moderns beträffande hur mycket pengar som egentligen har betalats i underhållsbidrag. Fadern kanske inte har alla sina kvitton kvar och modern kanske påstår att hon inte alls fått så mycket. — Detta är bara ett exempel på vilka problem som kan uppstå när man skall förnya sådana kontakter. Det sägs vidare i motionen, att barnavårdscentralerna bör kuna ge praktiska råd om barnens skötsel, »eftersom deras tjänstemän utan tvivel besitter mer ingående kunskap på detta område än barnavårdsmännen oftast gör». Ja, det är alldeles riktigt, men samtidigt ger man i motionen ett intryck av att de ensamstående föräldrarna inte har samma möjligheter att gå till barnavårdscentraler med sina barn som fullständiga familjer har.

Men det är ju inte det man åsyftar med motionen utan man vill gå mycket längre, nämligen avskaffa hela institutionen. Jag kan i stort sett instämma i alla de synpunkter som fru Holmqvist och fru Löfqvist tidigare framfört i denna fråga, men jag vill ändå framföra några synpunkter i detta sammanhang. Efter alla angrepp som har gjorts på hembesöksverksamhet och barnavårdsmän i motionen tycks nu fru Hörnlund mena att hembesök är bra bara det gäller alla människor med barn. Ett av hennes yttranden var utformat ungefär på det sättet. Eftersom jag själv som barnavårdsman under några år har upplevt den stora tacksamhet som många av dessa mödrar ger uttryck för, därför att de har en barnavårdsman att vända sig till för att få hjälp med att lösa olika problem, upprör det mig, att man framlägger ett sådant förslag som i motionen. Jag vill också påstå att i så gott som alla de fall som jag känner till mödrarna har uttalat sin tillfredsställelse med att ha en fast punkt, en viss person att vända sig till, framför allt därför att de vet, att barnavårdsmannen har skyldighet att hjälpa dem och att de därför har rätt att störa barnavårdsmannen när som helst. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i denna del.

Herr talman! Beslutet i våras att begränsa arkitekttävlingen om Riksdagshuset till Helgeandsholmen är nog i god konkurrens ett av de mindre framsynta beslut som har fattats i denna kammare. När man i dag ser de tre byggnader som provisoriskt skall inrymma riksdagen under tio eller tjugo år är det ganska lätt även för en lekman att få klart för sig att den byggnadsvolymen inte ryms på denna holme. Vi kommer inte att här kunna få ett riksdagshus som både fyller kravet på att vara funktionsdugligt och tillfredsställer de stadsplaneestetiska krav man har rätt att ställa på stadslandskapet i denna omgivning — kanske ett av Sveriges känsligaste. Men nu är beslutet fattat. Arkitekttävlingen skall sätta i gång, om den inte redan gjort det. Jag tror för min del att det endast är ett dyrbart sätt att bevisa att projektet är omöjligt och att man, som jag tidigare sade, inte kommer att kunna tillgodose de krav man har på ett nytt riksdagshus, nämligen att det skall fungera och att det inte skall fördärva stadsmiljön. Men när man nu skall sätta i gång detta arbete på ett stort antal arkitektkontor i de nordiska länderna bör man kanske ändå ge dem en chans att lösa uppgiften. Det kan kanske vara en otaktisk manöver från den som helst inte vill att tävlingen skall lyckas, men det finns ju en risk för att något av de hus som ritas också kommer att byggas. En möjlighet att lösa frågan utan att skövla Helgeandsholmen och utan att få ett opraktiskt, trångt och mörkt nytt riksdagshus är att redan från början sikta in sig på en expansion till omkringliggande områden. Förvaltningskontoret säger också i sitt uttalande att man skall göra detta. Man skall expandera söderut, vilket, såvitt jag förstår, betyder att man har tänkt sig att riksdagen så småningom, när kanslihuset flyttar över till Norrmalm, skall kunna få lokaler i den byggnaden. Utskottet är av allt att döma också inne på den linjen när man biträder förvaltningskontorets förslag. Men lika litet som utskottet i våras ville ta konsekvenserna av insikten om att det var svårt att klara detta bygge på Helgeandsholmen, tycks man nu vara inställd på att ta konsekvenserna av insikten om att ett nytt riksdagshus för att fungera måste ta i anspråk större utrymmen än vad som kan rymmas här. Det vore synnerligen olyckligt om man inte i arkitektarbetet redan från början fick räkna med att förlägga en del av verksamheten till byggnader söder om Helgeandsholmen. Konsekvensen blir annars sannolikt att man, eftersom uppgiften är begränsad till denna tomt, till varje pris kommer att där pressa in de utrymmen som är upptagna i lokalprogrammet och som för övrigt är minimiutrymmen. Man får då bygga ett opraktiskt hus, kanske med ett stort antal rum utan fönster, med små och framför allt för få rum i förhållande till de krav som komer att ställas fram emot slutet av detta sekel eller kanske långt tidigare. Jag tycker därför att man redan från början skulle ge arkitekterna en möjlighet att laborera både med den föreslagna tomten och med kanslihustomten liksom även med de omgivande byggnader som kan finnas tillgängliga. Jag vill till utskottet och till herr Lindholm, eftersom jag ser att han är närvarande i kammaren, ställa frågan av vilka skäl man så kategoriskt avvisat möjligheterna att redan på arkitekttävlingsstadiet räkna med utrymmen för en expansion.

Herr talman! Bankoutskottets förevarande utlåtande föranleder två frågor. Den första gäller tävlingsprogrammet. På s. 37 i utlåtandet anges den totala programytan inklusive parkeringsoch inlastningsutrymmen = till endast ca 27 000 m2. Förvaltningskontoret har i sin hemställan från denna yta dragit bort 4 000 m? och kommer helt riktigt fram till att programytan utgör ca 23 000 m? »bortsett från parkeringsoch inlastningsutrymmen». En sådan omskrivning är helt meningslös, om det inte finns en bestämd avsikt bakom den. Vilken är denna avsikt? Den andra frågan gäller övergången mellan tävlingens båda steg. Utskottet framhåller det värdefulla i en allmän diskussion om resultatet av första steget, men det vore onekligen ännu värdefullare om vi nu i stället för en mer eller mindre from önskan kunde få från herr Lindholm ett auktoritativt uttalande om att en sådan diskussion verkligen skall komma till stånd. Märkligt nog är det enligt reglerna inte byggherrens intressen som är i majoritet i prisnämnden utan arkitekternas. Med tanke på de skrämmande exempel som vi inte minst här i vår huvudstad har sett på denna yrkeskårs förkärlek för skokartongen som skönhetsideal — liggande på flatsidan eller stående på lågkant eller högkant — bör nog riksdagen få ett ord med i laget innan det andra steget tas. Varken i förvaltningskontorets skrivelse eller i tävlingsprogrammet förutsätts emellertid en sådan diskussion. Min andra fråga blir därför, om vi kommer att få tillfälle till denna diskussion.

Herr talman! Herr Ullsten har ju haft möjlighet att som suppleant i förvaltningskontorets styrelse ta del av de beräkningar som gjorts då programhandlingarna upprättades. Enligt dessa beräkningar finns det på Helgeandsholmen utrymme för ett riksdagshus. I de programhandlingar som upprättats har man inte bara räknat med nu kända behov utan även tagit med utrymme för ytterligare expansion. Om det därutöver "om några årtionden behövs ännu mer utrymme för ren förvaltningspersonal, kan man utnyttja de förutsättningar som finns i det gamla Kanslihuset, därest man förverkligar den tanke som man för närvarande arbetar med, nämligen 'att förlägga samtliga kanslihusbyggnader till nedre Norrmalm. Med tanke på utrymmesfrågan tror jag därför att herr Ullsten har all anledning att avvakta utvecklingen. Om herr Ullsten som sitt huvudsakliga syfte har att förlägga Riksdagshuset på annat håll än på Helgeandsholmen, vore det väl riktigare om han drev denna mening i stället för att lämna uppgifter som han inte har någon täckning för. Jag upprepar att programytan är beräknad för de behov som föreligger. Därmed har jag väl också besvarat herr Wachtmeisters fråga på den punkten. Vad gäller tävlingsbestämmelserna, så är de utarbetade helt i överensstämmelse med de regler som gäller för SAR: s tävlingsnämnds. Och jag kan ju nämna att den bestämmelse som särskilt berörts har tillämpats under de senaste hundra åren vid arkitekttävlingar. Det är möjligt att man kan bryta mot de regler som SAR:s tävlingsnämnd vill ha, men då är det ju också möjligt — jag vill inte påstå att det blir så — att vissa arkitekter, vilkas deltagande i tävlingen man har behov av, icke kommer att delta.

Herr talman! Det är riktigt att jag, både sedan jag kom in i förvaltningskontorets styrelse som liten och obetydlig suppleant och långt dessförinnan, ganska noggrant studerat de handlingar som gäller riksdagshusbygget. Och det är de studierna som lett mig till den "bestämda slutsatsen, att det projekt man nu skall lägga ned någon miljon kronor på är dödfött, därför att det icke går att på denna tomt bygga ett riksdags hus som fyller de krav på funktionsdugligheten hos ett riksdagshus som jag ställer. Dessa krav fylls inte i det minimiprogram som lagts fast. Och även om man håller sig till detta minimiprogram, så görs det i byggnadsstyrelsens mycket långa och, som jag förstår, sakkunniga utredning invändningar mot samtliga de alternativ som diskuterats. Det är invändningar som stryker under just vad jag sade i mitt tidigare anförande, nämligen att om man vill bygga ett hus här som är tillräckligt praktiskt och som är tillräckligt stort för riksdagens behov tvingas man ge avkall på de stadsplaneestetiska kraven. Och vill man tillgodose de kraven tvingas man ge avkall på kravet att riksdagen skall få ett praktiskt hus. Jag för min del är övertygad om att som det nu ligger till kommer det att bli kravet på funktionsduglighet som får stå tillbaka. Jag lämnade alltså, herr talman, inga felaktiga upplysningar i mitt anförande, men jag gav uttryck för en annan syn på hur riksdagens hus skall fungera än den som herr Lindholm har.
Herr talman! Jag vet inte om jag uttryckte mig mycket otydligt när jag ställde mina frågor, men jag fick inte svar på någon av dem. Min första fråga gällde vad det är som ligger bakom den i mitt tycke meningslösa klåfingrigheten, när man på ett ställe i tävlingsprogrammet säger att programytan skall vara 27000 m? inklusive utrymmen för parkering och ilastning och på ett annat ställe säger att programytan skall vara 23 000 m? exklusive samma utrymmen. Varför formulerar man om detta? Det är ju en meningslös omformulering, om man inte menar någonting med det. Varför använder man inte samma formulering på båda ställena? Är det bara klåfingrighet eller tanklöshet eller ligger det något särskilt bakom? Det var den ena frågan. Beträffande min andra fråga tog herr Lindholm bara upp vad jag sade om det mycket märkliga i att byggherrens intressen i en prisnämnd är i minoritet och arkitekternas i majoritet. Jag bara konstaterar, i likhet med herr Lindholm, att så är det. Det är ingenting att göra åt det, ty sådana är reglerna. Men vad jag begärde var ett lugnande uttalande från herr Lindholm om att vi får tillfälle att föra den diskussion om resultatet av det första tävlingssteget som bankoutskottet förklarar vara mycket värdefull men om vilken ingenting sägs 1 förvaltningskontorets skrivelse eller i tävlingsprogrammet.

Herr talman! Herr Ullsten vidhåller att de utarbetade programhandlingarna inte på ett tillfredsställande sätt innehåller de ting de bör innehålla för att tillgodose riksdagens behov.
Herr talman! Parkeringsfrågan har avgörande betydelse för de handikappade bilisternas förutsättningar att fungera i samhället. Lättnader i parkeringsregleringen uppvisar för närvarande betydande skillnader beroende på vilken hemort den handikappade har. Han eller hon är hänvisad till att konkurrera med övriga bilägare för att finna parkeringsplats för sitt fordon.
Det är alldeles uppenbart att man på ett annat område skulle kunna disponera mera tomtmark för byggandet, men å andra sidan har inte byggnadsstyrelsen så kategoriskt som herr Ullsten gör gällande underkänt Helgeandsholmen som byggnadsplats. Jag tror nog att herr Ullsten har ett behov av att läsa byggnadsstyrelsens utlåtande litet mera ingående än han tydligen har gjort.
En dylik ordning försvårar självfallet samhällets arbetsvårdande ansträngningar och den handikappades strävan till normalisering. De handikappades riksförbund angav i sitt yttrande, avseende parkeringskommitténs betänkande SOU 1968:18, de problem den handikappade bilägaren dagligen konfronteras med, samtidigt som man lämnade förslag till åtgärder i mening att eliminera de hinder som de facto föreligger. Bland handikappade bilister anses snara åtgärder vara påkallade.
Beträffande frågan om parkeringsplatser och sådant kan nämnas att en viss jämförelse gjorts mellan Sergels torg och det planerade bygget. Givetvis kommer det att ordnas med tillfredsställande parkeringsutrymmen för riksdagens vidkommande. På den punkten tror jag att man kan känna sig relativt lugn.

Herr talman! Herr Stridsman har frågat mig av vilken anledning Kungl. Maj:ts föreskrifter den 3 december 1965 beträffande intendenturverkets upphandling inte tillämpats när det gäller övre Norrland samt om jag är beredd att vidta sådana åtgärder att föreskrifterna kommer att efterlevas. Frågan innefattar endast intendenturverket, men det bör i sammanhanget uppmärksammas att föreskrifterna riktades även till fortifikationsförvaltningen, sjukvårdsstyrelsen samt armé-, marinoch flygförvaltningarna. Intendenturverket ingår sedan den 1 juli 1968 som en huvudavdelning under namnet intendenturmaterielförvaltningen i försvarets materielverk tillsammans med de tre försvarsgrensförvaltningarna. Föreskrifterna innebär bl.a. att intendenturmaterielförvaltningen i likhet med övriga upphandlande myndigheter skall upprätta förteckningar över de företag inom de fyra nordliga länen som anses kunna komma i fråga som leverantörer. Alla upphandlande myndigheter har upprättat sådana förteck ningar. Dessa färdigställdes under våren 1966 och revideras och aktualiseras fortlöpande. Enligt föreskrifterna skall myndigheten vidare tillse att anbud infordras från förtecknade företag, om det kan anses sannolikt att leverans kan ske från företagen. Vidare anges att om myndigheten inte anser sig kunna anta anbud som inkommit från företag inom de fyra nordligaste länen, skall myndigheten inhämta yttrande från överbefälhavaren och arbetsmarknadsstyrelsen innan ärendet avgörs. Dessa föreskrifter har följts konsekvent. Anbud infordras sålunda alltid enligt föreskrifterna. Under perioden maj 1966—18 november 1969 har 136 anbud från företag inom Norrlandslänen remitterats för yttrande till överbefälhavaren och arbetsmarknadsstyrelsen. Av dessa har 35 remitterats av intendenturmaterielförvaltningen. Jag vill särskilt peka på att antalet upphandlingsärenden som har remitterats till överbefälhavaren och arbetsmarknadsstyrelsen inte är ett entydigt mått på effekten av de speciella föreskrifter som det nu är fråga om. I många fall har det varit möjligt att efter infordrade anbud direkt träffa avtal med företag i Norrland. Under de tre senaste åren har beställningar för ca 200 miljoner kronor från sådana företag lagts ut. Hur stor del av dessa som är en direkt följd av Norrlandsföreskrifterna är omöjligt att ange. Utan tvivel har det skett en ökning av beställningarna i Norrland på grund av att de upphandlande myndigheterna fått en vidgad överblick över marknaden inom de berörda länen. Av det jag sagt framgår att gällande föreskrifter tillämpas och att åtgärder för att de skall efterlevas inte behövs. Möjligheterna att lägga ut beställningar i Norrbottens och Västerbottens län begränsas dock av dels industriernas nuvarande produktionsinriktning, dels deras kapacitet. Företagsstrukturen är i många fall inte anpassad till materielverkets behov av materiel och förnödenheter av olika slag, tillverkade i mycket stora serier.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Försvaret är i dag en av Norrlands största arbetsgivare, förmodligen den allra största. Försvarets betydelse för Norrlandslänen ur sysselsättningsmässiga och lokaliseringspolitiska synpunkter har också helt riktigt alltmer uppmärksammats från olika håll. Jag behöver t.ex. endast nämna det tal som Landsorganisationens ordförande, Arne Geijer, höll vid Metallindustriarbetareförbundets kongress i höst. Han fastslog därvid bl.a. att det finns samhällsekonomiska vinster att göra genom en militär inköpspolitik som även lägger regionpolitiska aspekter på valet av leverantörer. Även militärbefälhavaren inom 6:e militärområdet har energiskt hävdat att försvaret borde kunna gå hårdare in för en upphandling i Norrland. Glömmas bör inte heller den skrivelse som länsstyrelsen i Norrbotten under hösten har skickat till försvarsdepartementet, vari man begär besked om vilken industriell försvarsverksamhet som lättast kan flyttas till länet. Min interpellation bygger inte på dessa uttalanden. Jag ville endast nämna dessa representativa rösters åsikter i en mycket aktuell fråga, som även berörs i interpellationen. I interpellationssva ret säger försvarsministern beträffande tillämpningen av Kungl. Maj:ts föreskrifter av den 3 december 1965 — inte den 3 mars 1965 som jag felaktigt har angivit i interpellationen — att gällande föreskrifter tillämpas så att åtgärder för att de skall efterlevas inte behövs. Jag måste tyvärr säga till försvarsministern att jag inte är alldeles övertygad om att intentionerna i kungabrevet följts. Försvarsministerns besked, att under perioden maj 1966—18 november 1969 136 anbud från företag inom Norrlandslänen har remitterats för yttrande till överbefälhavaren och arbetsmarknadsstyrelsen, är intressant. Försvarsministern sade vidare att det varit möjligt att efter erhållande av infordrade anbud direkt träffa avtal med företag i Norrland. Jag understryker värdet av att få veta hur många anbud som remitterats till överbefälhavaren och arbetsmarknadsstyrelsen för yttrande. Interpellationssvaret ger dock inte besked i frågan om anbuden antagits eller förkastats. Andemeningen i kungabrevet var ju — om jag tolkat den rätt — att högre anbud, avlämnade från företag i Norrland, skulle kunna antas före lägre anbud från annan del av landet. Jag vill därför fråga försvarsministern hur många av de 136 remitterade anbuden som föranlett ingripande. Har t.ex. arbetsmarknadsstyrelsen i något fall förordat ett högre anbud och uttalat att man skall betala mellanskillnaden för att ge ett Norrlandsföretag möjlighet till leveranser? Enligt uppgifter som jag inhämtat skulle uttalandet under den tredje punkten i kungabrevet icke i något fall ha lett till ingripande för företag i övre Norrland. Svårigheten att realisera kungabrevets andemening skulle bero på att berörda myndigheter själva får stå för de merkostnader som uppkommer vid antagande av ett högre anbud. Man me nar att yttranden i anbudsärenden borde hänskjutas till Kungl. Maj:t för att möjlighet skall kunna ges till ställningstaganden för övre Norrland. Det är för att få klarhet i den praktiska tillämpningen av kungabrevet som jag skulle önska att försvarsministern något mer ville utveckla denna fråga än vad han gjort i sitt svar. Även om svaret, såsom jag tidigare nämnt, gav intressanta upplysningar kvarstår oklarheten beträffande tillämpningen. Jag vill på denna punkt om möjligt få veta något mera. Det är alldeles riktigt, såsom försvarsministern påpekade i sitt svar, att företagsstrukturen i Norrbotten och i Västerbotten i många fall inte är anpassad till försvarets materielverks behov av materiel och förnödenheter av olika slag i mycket långa serier. Försvarsministern säger att under de tre senaste åren har beställningar för ca 200 miljoner kronor antagits från företag i Norrland. Med utgångspunkt från hittills utlagda beställningar i Norrland på totalt ca 200 miljoner kronor och den speciella företagsstruktur som råder i de två nordligaste länen skulle jag också vilja veta hur stor andel av dessa beställningar som tillfallit företag belägna inom 6:e militärområdet. Till slut vill jag fråga försvarsministern hur han ser på möjligheterna att få beställare att sträva efter att tillämpa kungabrevets anda även beträffande underleveranser.
Herr talman! Jag kan inte svara på frågan om hur många av de till arbetsmarknadsstyrelsen och ÖB remitterade anbuden som lett till upphandling. Jag känner till några fall men vet alltså inte hur många det rör sig om. I första hand låter vi arbetsmarknadsstyrelsen vara med om att avgöra dessa frågor. Men när prisskillnaderna är alltför stora och uppgår till t.ex. 25 procent av de aktuella beloppen brukar vi inte diskutera möjligheterna att lägga ut beställningar i Norrland. Det förekommer dock att högre liggande anbud från företag i Norrlandslänen kan leda till avtal när arbetsmarknadsstyrelsen eller någon annan myndighet tillskjuter prisskillnaden. Jag har ingen statistik över hur de 200 miljonerna är fördelade på olika län eller företag.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern "och känner mig nu mer tillfredsställd över det besked jag fick om förfarandet att det är först vid prisskillnader över 25 procent, som man inte tillämpar metoden att antaga ett högre anbud som inlämnats från företag i Norrland. Eftersom jag uppgivit att enligt av mig inhämtade uppgifter det aktuella kungabrevet inte i ett enda fall har föranlett något ingripande, vill jag nu citera en artikel som var införd i tidskriften Nya Perspektiv, nr 3 för år 1969. Den är skriven av chefen för sektion 2 i Övre Norrlands militärområdes stab. Han säger beträffande punkten 3 i kungabrevet, vilket jag alltså citerar för att få med det i protokollet: »Uttalandet har dock icke i något fall lett till ingripande. Många beställningar har härigenom gått Övre Norrland förbi. Det kommer alltid att bli svårt, att få kungabrevets andemening realiserad, så länge berörda myndigheter själva skall stå för de merkostnader, som uppkommer genom att anta ett högre anbud från Norrland före ett lägre från annan del av landet. Ur allmän samhällsekonomisk synvinkel vore det kanske lönsammare att betala denna mellanskillnad i stället för att på andra vägar tillföra belopp, som kan vara avs sevärt större. Det är därför önskvärt, att ärendena hänskjuts till Kungl. Maj:t för att få till stånd ställningstaganden för Norrland.» Försvarsministern sade nyss att ingripanden skett i vissa fall i detta avseende och att arbetsmarknadsstyrelsen eller ÖB förklarat att vi kan anta ett högre anbud från Norrland. Men enligt vad som framgår av mitt citat säger alltså en hög befattningshavare inom detta område att något ingripande inte har gjorts. Jag vill därför gärna ha ett klargörande i denna fråga om det är möjligt.
Herr talman! Det är som jag säger. Flera sådana ingripanden har gjorts av arbetsmarknadsstyrelsen, även om vi inte har uppgifter om i vilket av de sex nordligaste länen det har förekommit. Men självfallet kan inte den militära upphandlande myndigheten handla på egen hand här.

Herr talman! Känner försvarsministern till om också andra departement har sänt ut lika förebildliga rekommendationer till dem underställda verk och myndigheter som försvarsdepartementet har gjort?

Herr talman! När det gäller 6:e militärområdet följs som jag säger i mitt interpellationssvar dessa föreskrifter till punkt och pricka. Detta har lett till stor upphandling. Här talar vi om huruvida de upphandlingsärenden, som varit remitterade till överbefälhavaren och arbetsmarknadsstyrelsen och som endast utgör en del av upphandlingsärendena, lett till speciella uppgörelser. Jag har här ingen uppgift om vare sig företag eller anbud, varför jag inte kan svara på den frågan. Jag vet bara att de har lett till uppgörelser, i fråga om vilka arbetsmarknadsstyrelsen ingripit.
Herr talman! Jag vill gärna säga att det är i hög grad angeläget att en rekommendation går ut till övriga verk och myndigheter så att man därigenom kan få i gång en inköpsverksamhet från norrländska företag. Detta är emellertid en fråga som kanske borde tas upp på annat sätt. Jag ville i detta sammanhang bara höra om regeringen tagit ställning till motsvarande rekommendationer när det gäller myndigheter och verk underställda andra departement än försvarsdepartementet.
Herr talman! Det är klart att jag tror försvarsministern när han här säger att kungabrevet har lett till ingripande, men då kvarstår min fråga: Har den som handhar upphandlingen och står som artikelförfattare sagt för mycket? Artikeln är kategoriskt avfattad och författaren påstår att inte ett enda ingripande företagits. Jag vill inte vara domare utan undrade bara om försvarsministern kunde ge ett besked om huruvida ingripande hade förekommit. Försvarsministern säger att så varit fallet, medan den upphandlande myndigheten säger att något ingripande inte skett. Därför blir det helt naturligt litet svårt för mig att bilda mig en uppfattning om vilket som är det rätta förhållandet.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, herr försvarsminister, men det var just den lilla delen som min interpellation avsåg.

Herr talman! Herr Ringaby har frågat mig vilka åtgärder jag anser bör vidtas i syfte att effektivisera fredsorganisationens militära sjukvård. Herr Lindberg har frågat om jag avser vidta åtgärder i syfte att så förbättra den militära sjukvården och hälsokontrollen att risker för olyckshändelser och ohälsa vid militärtjänstgöring under fredstid i görligaste mån elimineras. Den militära hälsooch sjukvården har under de senaste åren byggts ut och förbättrats. Förbandssjukvården har organiserats om enligt beslut av 1965 års riksdag. Reformen innebär bl.a. att de läkare som undersöker och behandlar våra värnpliktiga på förbanden i regel är civila läkare som också ägnar sig åt annan verksamhet, t.ex. som företagsläkare, privatpraktiker eller sjukhusläkare. Organisationen av försvarssjukvårdens centrala och högre regionala ledning har omdanats fr.o.m. innevarande budgetår. Detta kan väntas medföra ett bättre utnyttjande av de personella resurserna inom försvarssjukvården. I det nya inskrivningssystemet finns inbyggd en noggrann hälsooch kapacitetsundersökning. Varje värnpliktig får numera genomgå en omfattande medicinsk och psykologisk kontroll innan han börjar sin grundutbildning. Det har alltså nyligen skett en hel del på det här området. Några av förbättringarna har ännu inte hunnit att få betydelse för den värnpliktiges tjänstgöring men kommer att ge effekt. Medicinska akutfall inträffar i värnpliktstjänsten liksom i det civila livet. Samarbete mellan den militära och den civila sjukvården är nödvändigt och förekommer alltid när förbandssjukvårdens resurser inte räcker till. Svåra sjukdomsfall hänvisas till civila sjukhus för undersökning och behandling. En särskild svårighet är att de värnpliktiga i genomsnitt har sämre kondition än tidigare och inte sällan överskattar sina krafter. Värnpliktiga som kallas in till repetitionsutbildning tillhör dessutom ofta åldersgrupper för vilka det kan föreligga risker för medicinska komplikationer. Inryckningen sker i regel till en mobiliseringsplats där det inte kan göras någon omfattande hälsoundersökning. En översyn av dessa och andra medicinska frågor som rör repetitionsutbildning förbereds inom försvarets sjukvårdsstyrelse. Jag avser att föreslå att man undersöker om inskrivningscentralerna efter en inkörningstid kan utnyttjas även för undersökning av värnpliktiga som kallas in till krigsförbandsövning. Herr Lindberg berör i sin interpellation ett tragiskt dödsfall i samband med grundutbildning. Fallet är för närvarande under utredning av justitieombudsmannen. Skulle resultatet av utredningen peka på att det behövs åt gärder inom försvarssjukvården utöver dem som redan har vidtagits eller planeras, kommer jag självfallet att ta upp frågan till ingående prövning.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Jag vill redan från början förklara att det inte i första hand är de hastiga dödsfall som har inträffat i samband med repetitionsövningar som har föranlett interpellationen. Sådana förekommer ju tyvärr då och då även i det civila, t.ex. vid idrottsutövning; ett hände häromdagen när en skolgrupp var ute på cykeltur. I stället är det den militära sjukvården som sådan jag åsyftar. Jag tycker nämligen inte, herr försvarsminister, att den fungerar särskilt bra. Alla vi som har gjort värnplikt vet väl också att det är vissa problem med de köer som uppstår dagen före en fälttjänstövning eller en lång marsch. Där finns naturligtvis risken — och man förstår också militärläkaren — att alla dessa betraktas som simulanter, och där även de som är i stort behov av vård kan drabbas. Det kan alltså bli en ganska farlig generalisering. Detta kanske det inte går att göra så mycket åt, men problemet finns. Den militära sjukvårdsorganisationen har sålunda inte fungerat särskilt bra, och jag är glad över att, som försvarsministern säger i sitt interpellationssvar, en hel del förbättringar på den senaste tiden har genomförts och att ytterligare förbättringar kommer att göras. Jag är också tillfredsställd med att justitieombudsmannen utreder = det dödsfall som har inträffat under rekrytutbildningen. Jag vet inte mer om det än vad som har stått i pressen, men omständigheterna omkring det förefaller vara litet egendomliga och det kan finnas skäl att närmare utreda dem. Men man har också hört talas om en hel del andra fall som visserligen inte har lett till döden men där resurserna inom den militära sjukvården inte synes ha varit tillfredsställande. Statsrådet erinrar om den omorganisation som gjordes i enlighet med riksdagens beslut år 1965 och som återspeglas i kostnadsutvecklingen för den militära sjukvården. Av tillgängligt siffermaterial ser man att totalkostnaderna för den militära sjukvården har stigit från i runt tal 12,5 miljoner kronor budgetåret 1964 69. Man skulle kunna frestas att tro att dessa siffror speglar en oerhörd förbättring, men tyvärr har ökningen inte bara gått till förbättringar. Det är ganska intressant att se på kostnadsutvecklingen under de olika åren. 1966 68 mot 1,9 miljoner kronor året före. Då frågar man sig vad det kan bero på att kostnadsansvällningen var så stark just 1966/67. Efter vad man kan få fram har för det första lönekostnaderna stigit mycket kraftigt. Den 1 juli 1966 övergick man till ett nytt system för ersättning till militärläkarna. De hade tidigare varit fast anställda med fast lön men fick då s.k. prestationsersättning. För det andra fick vi den 1 juli 1966 en ny sjukvårdsorganisation inom förbanden. För det tredje blev det en mycket kraftig ökning av anskaffningskostnaderna för sjukvårdsmaterial på grund av ändringar i krigsorganisationen det året. Och för det fjärde har läkemedelsutgifterna under det senaste året stigit med cirka 50 procent. Mot bakgrunden av vad jag sagt om orsakerna till kostnadsstegringarna och om den militära sjukvården över huvud taget skulle jag vilja ställa ytterligare några frågor till försvarsministern. 1. Förefaller det inte litet egendomligt att man skall ha prestationslön för militärläkarna, när vi nu i veckan beslutat om en sjukvårdsreform på den civila sektorn som innebär att vi på det området förmodligen får en totallön? Det måste väl bli en samordning på dessa båda områden. 2. Hur beräknas regementsläkarnas prestationslön? Är det en ren prestationslön eller är det en fast lön plus ett prestationstillägg, något som landstingsläkarna hitintills haft? Skall vi ha olika system på detta område kan vi få oerhört stora skillnader i inkomsthänseende mellan läkarna på den militära och den civila sidan. Det finns militärläkare som på några timmars arbete i veckan tjänar mer än regementschefen. Jag skulle gärna vilja höra hur denna prestationslön är utformad. 3. Jag kommer nu till den kanske viktigaste frågan. Har försvarsministern funderat på att ta upp överläggningar med Landstingsförbundet i syfte att föra över huvudmannaskapet för den militära sjukvården på landstingen? Jag tycker att det finns mycket starka skäl för att fundera på den saken. Provinsialläkarna och mentalsjukvården, som tidigare stod under statligt huvudmannaskap, är numera överförda på landstingen. Det finns ett avtal med staten vilket går ut på att staten betalar kostnaderna för mentalsjukvården, medan landstingen står som huvudman. Vi vet också att en utredning för närvarande arbetar med frågan om tandvården, och förmodligen kommer den militära tandvården att läggas under landstingens huvudmannaskap. Då funderar man på dessa 26 miljoner kronor, som den militära sjukvården kostar och som alltså utgör endast några tiondels procent av de totala sjukvårdskostnaderna, fördelade på små vårdenheter utspridda över hela landet. Är det inte litet orationellt, herr försvarsminister, att denna mycket lilla del av sjukvårdssektorn ligger under statligt huvudmannaskap? Det finns ju i varje län en landstingsorganisation som fungerar mycket bra, och man skulle kunna ha ett avtal med landstingen om att staten skall ersätta landstingen för att dessa övertar den militära sjukvården. Jag anser att det skulle vara mycket bra med ett gemensamt huvudmannaskap på sjukvårdssidan. Det skulle ge samma sjukvårdsservice till de värnpliktiga och övrig personal på förbanden som till de civila. Dessutom har vi ju redan nu ett samarbete mellan staten och landstingen i fråga om militärsjukvården; det skulle bara gälla att bygga ut det samarbetet ytterligare. Jag begär inte, herr talman, att försvarsministern skall ge ett entydigt och bestämt svar på dessa frågor som jag nu ställer från talarstolen. Men jag har ändå velat rikta dem till försvarsministern för att få höra, om han har funderat något på dessa problem.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. I sitt svar har statsrådet redogjort för flera positiva åtgärder i syfte att åstadkomma en förbättring av den militära sjukvården och hälsokontrollen. Statsrådet tar också upp frågan om den förebyggande hälsovården. Jag är i detta avseende nöjd med svaret. Men i Övrigt anger inte försvarsministern vilka åtgärder i förebyggande syfte man avser att vidta för att undvika risker för olycksfall och ohälsa. Det förebyggande arbetet för att undvika ohälsa och olycksfall måste ses i ett betydligt vidare perspektiv än det rent medicinska. Jag skall därför något beröra dessa frågor. De flesta som deltagit i militära övningar har upplevt dessa som fysiskt och i många fall även psykiskt mycket påfrestande. Detta är mest utpräglat vid förbandsövningar. Det är vanligen före kommande att de värnpliktiga får utföra sina övningar under brist på sömn och mat. De som sysslat med arbetarskyddsfrågor i det civila livet känner till vikten av att människan får både mat och vila i tillräcklig mängd. Hos en människa som inte får tillräckligt med vila bryts motståndskraften ned och reaktionsförmågan försämras. Riskerna för sjukdom och olycksfall ökar därmed väsentligt. Samma är förhållandet om en människa inte får tillräckligt tillskott av kalorier. När man förbrukat sitt förråd av kalorier och inte får något nytillskott, blir det i stället en fettförbränning i kroppen. I en sådan situation utgör en människa många gånger en fara både för sig själv och för sin omgivning. Hjärnan kan råka ut för en black out. även om så inte blir fallet, är det ett ovedersägligt faktum att hjärnan arbetar sämre; individen handlar bakvänt eller handlar inte alls. En människa handlar annorlunda i en krissituation i ett sådant tillstånd än i normala fall. Ett mycket klart belägg härför får man i den olycksfallsstatistik som yrkesinspektionen för. Av den statistiken kan man klart utläsa, att de flesta olycksfallen inträffar den närmaste timmen före lunchrasten och strax innan arbetet avslutas för dagen. Jag har konstaterat att detta är faktorer som de ansvariga för militära övningar ofta förbiser. Många olycksfall skulle säkerligen ha kunnat undvikas, om man hade tagit större hänsyn till just dessa faktorer. Jag kan knappast tro att övningarna skulle förlora i effektivitet om man planerade dem så, att de värnpliktiga fick sitt behov av vila och mat någorlunda väl tillgodosett. Förhållandet är snarare det motsatta. I övrigt vill jag bestämt påstå, att man inom försvaret ofta lägger för stor vikt vid övningarnas hårdhet. De omdebatterade cykeltolkningarna är ett exempel härpå. Jag skall inte vidare beröra den frågan efter all den debatt som förekommit. Men jag kan inte låta bli att nämna att jag ofta frågat mig varför man cykeltolkat upp till 15 å 20 mil, när det säkerligen hade varit möjligt att planera övningarna så att man hade kunnat nöja sig med halva sträckan. Varför har marscher varit två eller tre mil långa, när man kunnat utföra Öövningarna lika realistiskt med en hälften så lång marsch? Varför har man lagt posteringsövningar nattetid i slutet på en flera dagar lång hård övning, då manskapet varit starkt uttröttat, när det hade funnits möjligheter att lägga in dessa övningar vid mer lämpliga tillfällen? Detta är bara några exempel. Tanken med försvarsövningarna måste, såvitt jag förstår, vara att ge de värnpliktiga kunskap om vapen och redskap, att lära dem att handha dessa på rätt sätt och att lära dem att handla riktigt i olika situationer. Det torde vara ställt utom allt tvivel att inlärningsförmågan är sämst när man är uttröttad. Övningarna får en motsatt effekt än den som är avsikten, om man planerar dem på ett sådant sätt, att de som skall tillgodogöra sig lärdomarna är för hårt pressade fysiskt och psykiskt. Den förebyggande hälsokontroll för värnpliktiga som kallas in till repövningar, vilken försvarsministern ämnar framlägga förslag om, är bra. Likaså är det bra med en kapacitetsundersökning av de värnpliktiga. Vi får hoppas att man med ledning av undersökningsresultatet kan få en planering av Övningarna som står i relation tiil de värnpliktigas förmåga. Såvitt jag kan förstå är detta möjligt endast om man ger befälet en tillräcklig utbildning i förebyggande olycksfallsoch hälsovård. Jag tror inte att man kan förlita sig helt på de utbildade sjukvårdarna i detta avseende. I de praktiska övningarna har man inte alltid tillgång till dessa sjukvårdare, och i många bedömningsfrågor av denna art måste det enligt min mening vara nödvändigt att den befälsförande personen besitter nödvändiga kunskaper. Även om vi inte till alla delar är nöjda med situationen på sjukoch hälsovårdens område inom näringslivet torde dock försvaret ha en hel del att lära därav. Enligt min mening måste man inom försvaret lära sig ta ökad hänsyn och visa större omtanke om människorna. Herr Ringaby berörde den situationen som kan uppstå i väntrummet hos militärläkaren dagen före en hård övning. Det är riktigt att det är en svår situation, och risken för att man kommer att generalisera och bedöma de flesta som simulanter är stor. Många av oss har upplevt den förnedrande situationen att gå till en militärläkare när man har känt sig krasslig och utan någon vidare undersökning t.ex. ha blivit ordinerad magnecyl med kodein och värmelampa och därefter blivit utskickad på en hård övning. Det är något av de mest förnedrande jag upplevt i mitt liv, och jag hoppas att vi skall komma ifrån sådana situationer i fortsättningen i görligaste mån inom den militära sjukvården. Jag ber än en gång att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation.
Herr talman! Jag vill först ta upp herr Ringabys kommentarer och frågor. Det är riktigt att kostnaderna stigit kraftigt för försvarssjukvården, men dessa kostnadsstegringar hänför sig delvis till de förbättringar som vidtagits under senare år.

Så är detta avtal i huvudsak uppbyggt. En översyn både av läkarnas inkomster och bestämmelserna sker nu. Vad beträffar herr Ringabys undran om man inte kan gå längre i fråga om samordning mellan landstingens sjukvård och den militära sjukvården har den frågan flera gånger varit på tal, och den torde komma att tas upp på nytt. Det finns vissa svårigheter, och dessa sammanhänger naturligtvis med den krigsberedskap som vi måste ha på detta område. Jag tror inte att det är omöjligt att på sikt komma fram till något slags övertagande på samma sätt som nu skall ske med tandvården. Jag vågar emellertid inte i dag yttra mig om huruvida det är möjligt att avlägsna de hinder härvidlag som hittills förelegat. Men jag kan lova att vi skall fortsätta undersökningarna och se över vilka förutsättningar som finns. Jag skall inte gå in på någon längre diskussion i anledning av herr Lindbergs anförande här. Det finns tämligen ingående bestämmelser utfärdade för hur militära övningar skall läggas upp: hur realistiska de bör vara, hur hårda de får vara, vilka ansträngningar man har rätt att kräva av soldaterna. Bestämmelserna om Öövningarnas uppläggning är mycket detaljerade; sålunda får övningar inte företas i visst väder — viss kyla o. s. v. Men det är klart att vi inte kan undvara realistiska övningar, och det finns vissa sådana övningar som kan vara ytterst pressande för den enskilde. Självfallet är det militära befälet — detta gäller alltså inte bara militärläkarna — utbildat för att kunna ta vara på de värnpliktiga. En av huvuduppgifterna i undervisning och utbildning är ju att lära sig att på rätt sätt handskas med det viktigaste inom förbanden, nämligen människorna. Jag skall gärna ge herr Lindberg möjlighet att ta del av de föreskrifter som det enskilda truppbefälet där arbetar med. Vi kan emellertid inte avstå från vissa realistiska övningar, och då uppstår frågar var gränsen bör dras. Vi har kommit fram till uppfattningen, att det viktiga är att man även för äldre värnpliktiga — kanske i 40-årsåldern och däröver — som inkallas till krigsförbandsövningar har en viss hälsokontroll. Angelägenheten av en sådan kontroll har erfarenheterna från de senaste årens övningar visat, och det är därför detta som vi, trots mycket stora svårigheter, ändå bör undersöka för att se om det inte skall vara möjligt att genomföra. Längre tror jag faktiskt inte man kan komma i dag.

Herr talman! Jag är helt tillfreds med det besked som försvarsministern gav, nämligen att man skall försöka att i framtiden utröna möjligheterna att få ett mera intimt samarbete mellan landstingen och staten när det gäller den militära sjukvården. Jag är också fullt medveten om att vissa problem kan uppstå i fråga om krigssjukvården, men jag tror inte heller att dessa svårigheter är oöverstigliga. Även på detta område har vi ju nu samarbete med landstingen. Jag hoppas alltså på en förbättring i detta avseende i framtiden. Vad sedan beträffar avtalet med militärläkarna, vilket riksdagen fattade beslut om 1965 och som innebar prestationslön, måste väl det avtalet, när det löper ut, förnyas och därvid samordnas med de bestämmelser man kan komma fram till på den civila sidan av avtalsområdet när avtalsförhandlingarna där avslutats. Jag hörde just i dag — jag vågar dock inte yttra mig om sanningshalten i detta — att man har tillsatt en medlingskommission på det området. När det blir bestämt hur det skall bli med arvodena till de civila läkarna får man väl försöka samordna överenskommelsen med dem med överenskommelsen med läkarna på militärsidan; det måste bli någorlunda likartade betalningsförhållanden på de båda sektorerna. Jag är nöjd med försvarsministerns svar på dessa frågor, och jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Det är ju glädjande att konstatera att försvarsministern talar om att det finns föreskrifter. Jag hade nog anat det, men jag måste konstatera, att enligt min uppfattning måste det antingen vara fel på föreskrifterna eller också på dem som tillämpar föreskrifterna. Jag skall inte här dra fram några exempel på hur det kan förhålla sig, men nog har jag den bestämda uppfattningen att även om man måste ha realistiska övningar i det militära, så överdrivs de i en hel del fall ganska väsentligt. Jag tror fördenskull inte att jag är den gnälligaste soldat som funnits i svenska armén, men jag har varit med om åtskilligt, där man nog skulle ha kunnat pruta på de realistiska synpunkterna ganska väsentligt och kanske ändock kunnat uppnå ett bättre resultat av övningarna rent inlärningsmässigt. Jag är emellertid tacksam mot försvarsministern om jag får ta del av föreskrifterna. Jag skall studera dem med intresse. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Herr Björck i Nässjö har frågat chefen för socialdepartementet dels om vilka principer som legat till grund för fördelningen av statsmedel för den pågående upplysningsverksamheten om narkotikans skadeverkningar, dels om vilka åtgärder som socialministern anser bör vidtas för att kravet på objektivitet skall bli tillgodosett i statsstödda opolitiska kampanjer. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. I det tiopunktsprogram för bekämpande av narkotikamissbruket som regeringen fastställde för snart ett år sedan har informationsfrågorna fått en framträdande plats. Målet för informationen på området är att höja beredskapen hos allmänheten — och framför allt hos ungdomen — mot de faror som är förenade med bruk av narkotika. Ett viktigt led i informationen är det upplysningsarbete som bedrivs av frivilliga organisationer med stöd av statliga medel. Ett fyrtiotal organisationer har under året fått bidrag för narkotikainformation med sammanlagt 1,3 miljoner kronor. Dessa organisationer representerar skilda delar av Folkrörelsesverige. Bland bidragsmottagarna finns bl.a. 30 ungdomsorganisationer, varav några har anknytning till partier som är representerade i riksdagen medan andra är politiskt fristående. 15 av de organisationer som fått bidrag tillhör nykterhetsrörelsen. En ledande synpunkt vid fördelningen av de statliga bidragen har varit att pengarna bör användas så att informationskampanjen som helhet får största möjliga bredd och når ut till så många som möjligt. En annan synpunkt som måst beaktas har varit att behovet av information är störst bland ungdomen eftersom barn och ungdomar löper särskilda risker att dras in i narkotikamissbruk. I den mån det har varit möjligt har man försökt att tillvarata den erfarenhet som finns samlad hos organisationer med speciell inriktning på narkotikafrågan och andra närliggande problem. Statsmakternas beslut att ge ekonomiskt stöd åt frivilliga insatser i upplysningsarbetet på narkotikaområdet bygger på förtroende för våra folkrörelser. För att underlätta folkrörelsernas arbete har staten tillhandahållit ett tryckt basmaterial med fakta om narkotika och narkomani. Bakom detta material står regeringens samarbetsorgan för bekämpande av narkotikamissbruk och den expertis som samarbetsorganet anlitat för ändamålet. Det har emellertid från början stått klart att det måste ankomma på de organisationer som deltar i upplysningsarbetet att själva avgöra i vilken utsträckning och på vilket sätt de vill använda det statliga upplysningsmaterialet. De måste själva få bestämma vilken konkret utformning de vill ge sin egen information till medlemmar och andra. Jag vet inte vilka åtgärder herr Björck har i tankarna när han efterlyser garantier för objektivitet i statsunderstödda upplysningskampanjer. Det har aldrig föresvävat regeringen att man skulle försöka skaffa sig någon annan garanti än den som ligger i folkrörelsernas erfarenhet av informationsfrågor och deras ofta dokumenterade ansvarskännande. Statliga organ kan gå folkrörelsernas organisationer till handa med upplysningar och hjälp på det sätt som skett i detta fall, men förhandsgranskning eller annan obligatorisk kontroll av innehållet i broschyrer eller annat studieoch upplysningsmaterial som organisationerna framställer kan det inte bli tal om. Informationsfrågorna har fortlöpande diskuterats inom samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruk. Företrädare för olika myndigheter har därvid med stöd av egen erfarenhet kunnat intyga att den information i narkotikafrågan som bedrivs i anslutning till regeringens tiopunktsprogram utgör ett värdefullt stöd för myndigheterna i deras arbete på att komma till rätta med narkotikaproblemet, Folkrörelsernas helhjärtade engagemang är en förutsättning för att informationen skall få full effekt.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Bakgrunden är inte bara det aktuella fallet med den upplysningskampanj om narkotikans skadeverkningar, som nu bedrivs av ett stort antal av landets organisationer. I växande utsträckning har olika samhällsorgan, t.ex. SIDA, ställt medel till de frivilliga organisationernas förfogande för upplysningsverksamhet i skilda frågor. Hittills har ungdomsorganisationerna dominerat denna medelstilldelning. Personligen tycker jag det är riktigt att samhället stöder olika aktiviteter av de fria organisationerna, om aktiviteterna är förenade med en hög grad av samhällsnytta. Man kan i och för sig fråga sig om det är rimligt att en rad statliga organ delar ut pengar var för sig till ungdomsorganisationerna, och om man inte i stället borde öka det centrala stödet till dessa organisationer, vilket skulle leda till en minskad statlig styrning av deras verksamhet. Men i det aktuella fallet, då det gäller att sätta stopp för det växande missbruket av narkotika, finner jag det helt naturligt att en specialaktion företagits. Däremot finns det all anledning att fundera över de principer som legat till grund för fördelningen av statsmedel till den nämnda kampanjen. En genomgång av sammanställningen över av organisationerna äskade belopp och den tilldelning som skett genom statsmakternas försorg ger en allvarlig tankeställare. Jag vågar påstå att det är märkligt i vilken utsträckning socialdemokratiska eller detta parti närstående organisationer blivit tillgodosedda medan andra, antingen partipolitiskt helt obundna eller oppositionspartierna närstående, blivit betydligt sämre lottade. Jag skall inte här gå in på detaljsiffror, eftersom de är tillgängliga för envar och talar för sig själva, utan vill bara konstatera att den skeva medelstilldelningen även gäller studieförbunden. Jag har också i detta sammanhang frågat statsrådet vilka åtgärder som bör vidtagas för att kravet på objektivitet skall bli tillgodosett i statsstödda opolitiska kampanjer. Det är, herr talman, givetvis olämpligt att staten lägger sig i detaljutformningen av sådana här kampanjer. Man kan dock fråga sig om det verkligen är rimligt att staten ställer medel till förfogande för kampanjer med en utformning som närmast motverkar det angivna syftet. Jag tänker bl.a. på skriften »Narkotika — det handlar om människor>, som används av ABF, Verdandi, SSU, Unga Örnar och Folksam. I höstens remissdebatt anförde herr Gustafson i Göteborg en rad citat ur denna skrift för att illustrera hur missledande den är. Jag skall inte ägna mig åt något längre citerande, utan bara som exempel nämna att det sägs vara en fördom att missbruket av narkotika har ett slags epidemisk karaktär och att hasch är inkörsporten till svårare missbruk. Det påstås vidare att narkomanen hara skiljer sig från den alkoholberoende på så sätt att han använder en illegal drog, och det framhålles vidare att det inte finns några socialmedicinska skillnader mellan bruket av alkohol och bruket av narkotika. Man försöker glorifiera bruket av hasch genom att påstå att den information som de yngre får om detta preparat av de äldre är fel aktig. Men om ungdomarna själva prövar detta narkotiska preparat får de klart för sig »att de vuxna medvetet ljuger för dem>. Den aktuella skriften ger en lång rad exempel på liknande påståenden. De måste kännas som ett slag i ansiktet på de människor som ute på fältet i praktiskt arbete sysslar med att rädda ungdomar undan narkotikan. Det kan inte vara rimligt att samhället skall finansiera en sådan missledande information. För framtiden gäller det att se till att detta kan undvikas. Det rör sig nämligen inte här om understöd till kampanjer där man i stort sett endast för fram åsikter, vilkas relevans kan diskuteras, utan det rör sig om en information som kan få allvarliga rent fysiska konsekvenser för en lång rad ungdomar och även äldre i detta land. Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka statsrådet för svaret på min interpellation.

Herr talman! Jag vill främst ta upp två punkter i den föreliggande inter: pellationen. Den ena är frågeställningen om kravet på objektivitet. Den andra är resonemanget i interpellationen om expertkritik mot en del av det material som SSU, Verdandi, Unga Örnar, ABF m.fl. organisationer använder sig av. Läsning av interpellationen avslöjar enligt min mening ett skrämmande främlingskap för hur en folkrörelse arbetar. Interpellanten tycks inte förstå att man där inte bara arbetar med givna fakta, utan också — för att få en förändring till stånd — sätter in sina värderingar och under en intensiv debatt försöker ta ställning. Det vore orimligt om samhället, vilket herr Björck i Nässjö efterlyser, skulle ställa krav på hur folkrörelserna skall bedriva sin verksamhet. Jag tycker att statsrådet Lidbom och regeringen gör fullständigt rätt när de säger att de inte är intresserade av någon förhandsgranskning av material. I själva verket är det så som samhällets förhållande till organisationerna skall se ut och också ser ut, även på andra områden än det här aktuella. I praktiken blir det, om herr Björcks krav tillmötesgås, fråga om censur. Hans krav är naturligtvis orimligt. Den andra punkten gäller vad herr Björck kallar expertkritik. Låt mig säga att jag aldrig upphör att förvånas över hur människor — speciellt människor med konservativa utgångspunkter — använder sig av experter som slagträn i olika sammanhang. I grunden är det fråga om värderingar, och på det området, herr Björck, är alla människor lika mycket experter. Vill man spetsa till frågeställningen kan man säga att det ytterst gäller om samhället skall förändras under experternas ledning eller i en demokratisk process, där alla människor ges möjlighet till inflytande. Men, herr talman, när det gäller fakta inom speciella områden måste man naturligtvis använda experter på de områden där dessa har faktakännedom. Därför kan heller aldrig en person som, exempelvis har en socialmedicinsk utbildning uttala sig i frågor av psykiatrisk karaktär, men mycket väl inom sitt eget område. Det är oerhört väsentligt att man gör denna distinktion. Det förhållandet att det finns personer som blir illa berörda av att dessa distinktioner görs är någonting annat, men detta kan absolut inte ge dem rätt i själva sakfrågan. Herr talman! Därmed är vi också inne på det sätt på vilket studiematerialet är upplagt och hur det behandlar frågeställningarna. Avsikten är att stimulera till en debatt och till prövning av argument bland deltagare i studiecirklar, på möten och konferenser. Det är alltså inte fråga om ett facit eller en soldatinstruktion, som skall ge de rätta svaren, vilket självfallet är omöjligt, eftersom man inte kan bortse från värderingarna. Herr Björck i Nässjö avslöjade, som jag redan sagt, med sin inställning att han uppenbarligen är främmande för hur folkrörelserna arbetar. Jag ifrågasätter att han över huvud taget någon gång ens har kommit i närheten av en studiecirkel. Hade så varit fallet hade han känt till de ständiga diskussioner som råder i varenda cirkel, speciellt i studiecirklar om samhällsfrågor. Under Arosmässan blev herr Björck inbjuden till en industri för att lära sig hur en sådan ser ut och hur den fungerar. Jag tror att även folkrörelserna är beredda att ge herr Björck en sådan inbjudan. Ett sådant studiebesök skulle säkert bidra till att skingra den brist på kunskap som herr Björck klart visar när det gäller den metodik som ABF använder. Låt mig också säga att det är mycket underligt att en företrädare för en ungdomsorganisation, i detta fall Anders Björck, kan visa sådan misstänksamhet gentemot organisationerna och efterlysa »klara riktlinjer> m.m. för organisationernas upplysningsverksamhet. Vi får väl ändå, herr Björck acceptera att organisationerna, som i långa stycken bildar basen för hela vår demokrati, har förmåga att genomföra sina kampanjer utan pekpinnar från statsmakterna. Varför vill herr Björck omyndigförklara organisationerna? Vid regeringens narkotikakonferens den 10 februari var det just detta som herr Björck inte önskade. Han sade: »Låt oss också, herr ordförande och ärade ledamöter av regeringen, se till att vi blir politiskt fullmyndiga också i den här frågan och får vara med från början att diskutera och ta ansvaret för vad som sker. Det tror jag att alla parter — både regeringen, myndigheterna och vi själva — kommer att vinna på.» Jag kan fullständigt hålla med om detta. Vad beror det på att herr Björck ändrat inställning? Det får väl ändå finnas någon konsekvens i handlandet. Till slut, herr talman, tror jag att det kan vara på sin plats att något redovisa det resultat som nåtts i vissa avseenden med kampanjen. Eftersom både herr Björck och jag är från Jönköpings län, och eftersom vi båda kan förväntas ha en viss kännedom om hur respektive distriktsorganisationer har arbetat med dessa frågor, vill jag ta detta län som utgångspunkt. De arbetarrörelsen närstående organisationerna i Jönköpings län har hittills svarat för följande aktiviteter: 1) Cirka 35 möten och informationsträffar för organisationer, skolungdomar och myndigheter. Tusentals människor har på detta sätt kommit i kontakt med kampanjen. 2) Underlag har bildats för upp emot 20 studiecirklar. Om dessa kan genomföras, nås ett par hundra personer. 3) En veckoslutkurs för ett 25-tal cirkelledare har genomförts. Till detta skall slutligen läggas de aktiviteter som organisationerna bedriver i egen regi och som jag tyvärr inte har några uppgifter om. Det skulle vara intressant att få veta vilka aktiviteter som herr Björcks i Nässjö närstående organisationer har bedrivit inom länet. En sådan sak får man förutsätta att herr Björck känner till, eftersom även han är från Jönköpings län. Sammanfattningsvis några frågor: Varför har herr Björck ändrat inställning efter regeringens narkotikakonferens, och varför vill herr Björck nu inte acceptera organisationerna som politiskt myndiga? Hur kan man, herr Björck, över huvud taget bedriva en kampanj i exempelvis narkotikafrågan med hjälp av enbart fakta och helt bortse från värderingar? Slutligen hälsar jag Anders Björck välkommen till ABF, så att han får möjligheter att lära känna hur en folkrörelse arbetar.

Herr talman! I sitt anförande liksom i interpellationen angrep herr Björck regeringen på två punkter. Dels menar herr Björck att regeringen otillbörligt har gynnat organisationer som står socialdemokraterna nära vid tilldelningen av statliga medel för upplysningsverksamhet, dels menar han att regeringen har försummat att se till att pengarna används på ett sätt som överensstämmer med samhällets aktivitet på narkotikaområdet. Beträffande den första punkten har jag redan redogjort för principerna för fördelningen av medlen och behöver inte upprepa dem här. Men när herr Björck insinuerar och säger att en flyktig blick på listorna över de organisationer som har fått bidrag och över de belopp som har delats ut är tillräcklig för att styrka hans anklagelse, vill jag varna herr Björck för att kasta alltför flyktiga blickar på dessa sifferuppgifter. Siffror kan vara ganska missledande, om man inte känner till eller inte låtsas om den verklighet som döljer sig bakom dem. Det kan se förfärligt orättvist ut att SSU har fått 100 000 kronor medan ungdomskommittén inom Sveriges Schackförbund bara har fått 5 000 kronor, men SSU är kanske en något större organisation med fler medlemmar och över huvud taget större möjligheter att nå ut till en stor del av vår ungdom i en upplysningsverksamhet om narkotika. Det var en sak som jag inte nämnde i svaret när jag talade om principerna, och det är att regeringen har krävt att ansökan om bidrag skulle åtföljas av ett program. Vederbörande organisation har själv fått redogöra för vilka aktiviteter man ville sätta i gång och hade resurser att fullfölja. Det har väl hänt att en eller annan organisation, bl.a. det ungdomsförbund som herr Björck företräder, har haft litet svårt att uppfylla detta krav så att man har fått tänja på ansökningstider och mjuka upp kraven över huvud taget. Denna bristande förmåga att prestera ett underlag i god tid kan kanske i något fall ha medverkat till att beloppet blivit lägre än det annars skulle ha varit. Vad beträffar den andra punkten i kritiken, att regeringen inte har skaffat garantier för objektivitet i upplysningskampanjen, tycker jag att det är herr Björck som är skyldig mig svaret. Vilka garantier skulle man skaffa? Hur vill herr Björck över huvud taget få fram några garantier? Skall regeringen rycka ut med pekpinnen och tala om för folkrörelserna vad de får skriva och inte får skriva i ett studiematerial som de använder i sina egna studiecirklar och kurser? Det är en orimlig förmyndarmentalitet. Nej, jag tror inte att det är dessa angrepp mot regeringen som är skälet till att herr Björck står upp i kammaren i dag. Herr Björck är indignerad över skriften »Narkotika — det handlar om medmänniskor», som har utgivits av ABF, Verdandi, SSU, Unga Örnar och Folksam. Varför är han indignerad? Jag tog fram boken i går kväll och läste der igen för att försöka finna svar på frågan. Kan det vara för att boken vimlar av sakfel? Nej, det gör den inte. Det kanske förekommer ett eller annat sakfel, men det rör sig i så fall om detaljer och kan inte motivera någon indignation. Kan det vara därför att boken bagatelliserar narkotikaproblemet eller rent av innehåller en smygpropaganda för narkotika, som motverkar samhällets ansträngningar att komma till rätta med narkotikamissbruket? Ja, herr Björck antydde ju någonting sådant i sitt anförande här i dag. Han sade att boken bagatelliserar och glorifierar bruket av hasch. Det är inte rätt, herr Björck. Var och en som läst boken måste bli övertygad om att narkotika är farligt, att narkomanin är en svår sjukdom, narkotikamissbruket ett allvarligt problem. Beträffande haschen summeras en klar och entydigt negativ ställning i boken. Man tar upp den i den allmänna debatten framförda tanken på legalisering av hasch men avvisar den såsom ett orimligt och oansvarigt experiment med människor och deras hälsa. Men vad är det då som bär upp denna indignation? Till sist kan jag inte finna någon annan förklaring än att skriften »Narkotika — det handlar om medmänniskor» är en skrift som inte bara förmedlar fakta om narkotikapreparat och deras medicinska skadeverkningar, utan den är också ett debattinlägg. Den diskuterar läkemedelsindustrins ansvar för att centralstimulerande medel spritts i vårt land och i andra länder. Den diskuterar våra vårdinstitutioner — sjukhus, ungdomsvårdsskolor, fängelser — och deras behandlingsmetoder. Den diskuterar narkotikamissbruket och dess sociala orsaker, sambandet mellan missbruket och låga inkomster, usla bostadsförhållanden o.s.v. Den jämför narkotikan som samhällsproblem med alkoholen. Genomgående förs denna diskussion utifrån de värderingar om jämlikhet och solidaritet som är grundläggande för ABF:s och de andra huvudmannaorganisationernas arbete i dess helhet. Det måste vara detta som herr Björck finner upprörande — att organisationer som får stöd av statliga medel använder dessa till att föra ut en skrift som inte bara förmedlar torra fakta utan också diskuterar narkotikan som samhällsproblem utifrån värderingar som organisationerna har gemensamma med socialdemokratin. Men, herr Björck, narkotikamissbruket är ett samhällsproblem, och som alla samhällsproblem måste det lösas med politiska medel utifrån klara värderingar. För min del anser jag det utomordentligt välkommet, om andra organisationer vill följa ABF:s exempel och ge ut liknande skrifter, där de utifrån sina värderingar diskuterar vad man skall göra för att på sikt få bukt med narkotikamissbruket. Denna invit, herr Björck, gäller även ert ungdomsförbund. Använd gärna statliga medel för att ge ut en skrift om narkotikamissbruket, där ni inte talar bara om vilka narkotikapreparat som finns och att de är skadliga utan också diskuterar hur narkotikamissbruket som samhällsproblem skall lösas utifrån en konservativ ideologi! Kanske skulle ni finna svårigheter med författandet av den skriften, men det beror nog i så fall på att det är svårt att utifrån en konservativ ideologi komma fram med några andra konstruktiva bidrag till lösningen av narkotikaproblemet än rop på ännu flera poliser och ännu kraftigare tag.

Herr talman! Låt mig börja med att ytterligt kort kommentera herr Gustavssons i Nässjö anförande. Det torde nämligen inte fordra någon speciellt lång kommentar. Vi befinner oss, herr Gustavsson, inte på något möte i Jönköpings län där vi diskuterar länets interna problem, utan vi befinner oss i riksdagen, och vi diskuterar vissa principiella frågor. Herr Gustavsson påstod att jag visade en skrämmande okunnighet om folkrörelserna. Jag vet inte om man här skall anordna en tävlan om vem som vet mest om folkrörelser. Till skillnad från herr Gustavsson har jag under ett antal år lett ett politiskt ungdomsförbund på riksplanet, arbetat i elevorganisationer på riksplanet etc. Skall vi mäta antalet styrelseuppdrag och liknande, så ställer jag gärna upp i en tävlan. Men det var kanske inte det herr Gustavsson menade. Herr Gustavssons anförande visar också faran av att här i kammaren hål la färdigskrivna anföranden utan att ha lyssnat till vad meddebattörerna verkligen säger. Jag har inte krävt någon form av censur — det sade jag alldeles klart i mitt förra inlägg. Herr Gustavsson sade att det i grunden är fråga om värderingar när det gäller narkotika. Ja, just det, men det är också fråga om fakta. Vilka andra värderingar kan det möjligtvis vara som herr Gustavsson står för när det gäller narkotikamissbruket annat än att man med alla till buds stående rimliga demokratiska medel måste få ett stopp på det? Det finns människor i det här landet — vi har sett dem bl.a. i TV — som inte har dragit sig för att påstå t.ex. att bruk av hasch är ganska ofarligt och väl kan tolereras. Jag har inte ändrat åsikt i fråga om att ungdomsorganisationerna skall vara politiskt fullmyndiga. Självfallet skall de vara det. Men en förutsättning härför är att det icke sker någon favorisering från statens sida vad beträffar medelstilldelningen, en favorisering på politiska grunder. Existerar en sådan — och det har jag alltså hävdat att det gör i det här fallet — så finns inte längre förutsättningarna för att organisationerna fullmyndigt skall kunna arbeta på lika villkor. Därmed lämnar jag herr Gustavsson och övergår till statsrådet Lidbom. Jag förstår inte riktigt vad statsrådet menar, när han säger att vissa ungdomsförbund — han syftar tydligen på ett mig närstående förbund — också kan få pengar, om det skyndar på med att redogöra för vad pengarna används till. Jag tycker nog att statsrådet bör akta sig litet för att från riksdagens talarstol kasta ut sådana påståenden. Har icke tillfredsställande redovisning skett från något ungdomsförbund, så skall det påtalas av vederbörande myndigheter och inte här. Men de kvalitativa kraven på redovisningar kanske varierar, beroende på vilket ungdomsförbund det gäller. Statsrådet sade vidare att boken är ett debattinlägg. Är den ett debattinlägg, så blir det väl ännu mera orimligt med en skev medelstilldelning än vad det skulle vara om pengarna används bara till att få fram fakta i målet? Må så vara att den är ett debattinlägg, i så fall ett beklagligt sådant. Statsrådet Lidbom, som åtminstone tidigare i egenskap av ordförande i SBN har sysslat med narkotikafrågan, kan ju icke vara ovetande om att expertkritiken har varit så gott som enhällig mot den bok som vi här diskuterar. En lång rad läkare har tagit till orda. Ett antal framstående Göteborgsläkare har i ett öppet brev till direktör Apelqvist i Folksam krävt att boken skall dras in, etc. etc. Den som har följt med i den pressdebatt som har ägt rum om den här boken under hösten har också där märkt en så gott som enhällig kritik mot boken. Må så vara att boken är ett debattinlägg. Jag har inte krävt att det skall ske någon styrning av de medel som staten delar ut, och jag har heller inte frågat om detta i min interpellation. Jag har frågat efter vilka åtgärder statsrådet anser att man borde vidta för att kravet på objektivitet skall bli tillgodosett i statsunderstödda opolitiska kampanjer. Interpellationen gällde alltså det rena sakinnehållet. Jag sade i mitt tidigare inlägg att när det gäller narkotika kan frågan om objektivitet inte diskuleras riktigt på samma sätt som i fråga om informationsbroschyrer om internationella frågor etc., där värderingarna kan vara högst skiftande. Skilda värderingar i det här avseendet kan för många människor — det sade jag förut, och jag upprepar det — leda till svåra personliga fysiska och psykiska tragedier, inte minst för ungdomar. Där tycker jag att samhället har ett mycket stort ansvar.
Herr talman! Jag tror att herr Björck skall akta sig för att falla i trance av beundran inför experter, vare sig de är eniga eller inte. Experterna är möjligen experter på fakta såsom de narkotiska preparatens sammansättning och medicinska skadeverkningar, men när man diskuterar vilka åtgärder som behöver vidtagas av samhället för att på sikt komma till rätta med narkotikamissbruket, är det ett ämne där experterna inte har någon exklusiv ställning. I den mån experterna deltar i debatten gör de det utifrån sina egna värderingar. I den mån de har beklagat ABF:s debattinlägg, har det skett utifrån konservativa värderingar.

Herr talman! Jag har inte någon avsikt att blanda mig i debatten mellan statsrådet och interpellanten och än mindre att gå in i debatten mellan de unga medkombattanterna, herr Björck och herr Gustavsson. Jag vill endast meddela att jag såsom medlem av Nykterhetsvännernas landsförbunds styrelse har varit med en kväll och debatterat denna skrift och någorlunda tagit del av densamma. Skolöverstyrelsen har beslutat att göra en granskning av skriften, och Nykterhetsvännernas landsförbunds styrelse har beslutat att inte göra något uttalande i saken, förrän resultatet av den granskningen är framlagt, vilket väntas ske ganska snart.

Herr talman! Låt mig först i anslutning till det allra senaste inlägget om SÖ och dess granskning och i anslutning till herr Anders Björcks resonemang om experter få säga ett par saker, förutom det att jag än en gång vill understryka vikten av att skilja mellan fakta och värderingar. Det är med andra ord inte experterna som skall bestämma samhällets utformning, utan det är vi själva. Jag vill — det är väl från pedagogisk synpunkt riktigt i detta sammanhang — referera till en expert. Doktor Gustav Jonsson i Skå har på uppdrag av skolöverstyrelsen fått tillfälle att yttra sig över kursboken. Det var precis som herr Nelander sade. Om kravet på allsidighet anför doktor Jonsson: »Bedömer man boken — i dess socialmedicinska delar — från en sådan utgångspunkt måste man enligt min mening ge den ett gott betyg. Man skulle rent av kunna säga att de socialmedicinska avsnitten fått ett mycket väl tilltaget spaltutrymme i jämförelse med andra avsnitt. Eftersom boken vänder sig till en bred allmänhet, ”medmänniskan”', kan jag emellertid inte finna att detta är en svaghet utan kanske tvärtom en styrka.» Om kravet på objektivitet säger han: »Kravet på objektivitet i mening korrekt återgivande av framförda åsikter av fackmän skulle sålunda kunna anses uppfyllt.

Jag tror dock att det finns anledning att stanna upp ytterligare när det gäller distinktionerna. Det är nämligen uppenbart att herr Björck har rört till det för sig. Det är självklart att de organisationer som givit ut kursboken »Narkotika — det handlar om medmänniskor» har valt vägen att utgå från ge mensamma värderingar. Att detta är irriterande för herr Björck är också uppenbart. Man har helt enkelt utgått från det självklara faktum att socialpolitik är politik, även i narkotikafrågan. Rätten för varje organisation att i sitt material utgå från sina värderingar måste vi slå vakt om. Det är inte experterna utan det är de många människorna som skall styra utvecklingen — det har understrukits tidigare och förtjänar sägas än en gång. Därför är det också självklart, Anders Björck, att andra organisationer, t.ex. kristna eller nykterhetsorganisationer, skall ha möjlighet att delta i debatten utifrån sina utgångspunkter. Någon objektivitet i värderingarna kan det självfallet inte bli fråga om. Det skall väl tilläggas — jag tror att det är angeläget — att just det förhål "landet att en kursbok i stor utsträckning utgår från värderingar i och för sig leder till att debatten ytterligare stimuleras. Jag kan försäkra Anders Björck att om MUF beslutar sig för att ge ut en kursbok med studiematerial i dessa frågor skulle det från SSU:s och Verdandis sida hälsas med den allra största tillfredsställelse, det är ingen tvekan om den saken. Låt mig så till sist, herr talman, något beröra vad herr Anders Björck sade i sin replik. Han säger att det väl här inte är fråga om någon tävling om vem som vet mest när det gäller kunnande om folkrörelseorganisationerna. Men om det nu är så, att Anders Björck har varit med i så många sammanhang i så många organisationer, hur kan det då komma sig att han skriver en interpellation som vittnar om ett så ringa kunnande om hur folkrörelserna arbetar? När det gäller den andra frågan säger Anders Björck att vi nu inte befinner oss på något möte i Jönköpings län. Ja, detta är en självklarhet som väl inte behöver sägas. Eftersom vi emellertid har gemensamma kunskaper om våra organisationer i Jönköpings län, skulle det vara en ganska bra referens att jämföra vilka aktiviteter som de olika organisationerna bedriver i dessa sammanhang. Jag har inte fått något svar på min fråga: Varför har Anders Björck ändrat inställning sedan narkotikakonferensen? Konsekvensen av vad han har sagt och skrivit i detta sammanhang kan inte bli annat än att han inte accepterar organisationerna såsom politiskt myndiga. Till sist, herr Björck: Hur skall man över huvud taget kunna bedriva en kampanj, om man inte har några värderingar? Hur skall man då över huvud taget kunna få en debatt om frågeställningarna?

Herr talman! Statsrådet Lidbom sade i sitt förra anförande att det var svårt för företrädare för en konservativ ideologi att utifrån sina värderingar lämna något bidrag till frågan hur narkotikaproblemet skall lösas på annat sätt än genom rop på mera polis. Ja, herr talman, nog behöver vi ibland i det samhälle för vilket socialdemokraterna har regeringsansvaret många gånger ropa på polis. Men man får inte vara så fruktansvärt okunnig, om man är statsråd, om den debatt som har förts i den här frågan att man tror att det är det enda recept som vi rekommenderar för att lösa narkotikaproblemet. Jag tycker att herr Lidbom har en del att lära av sin yngre partikollega här i riksdagen herr Gustavsson i Nässjö, som även om han angrep herr Björck i Nässjö var väsentligt mera nyanserad. Ett ansvarigt statsråd får inte vara så okunnig och får inte använda en så enkel demagogi i en diskussion om hur vi skall lösa ett för hela folkhushållet och för folkhälsan så oerhört svårt problem som narkotikafrågan.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
När det gäller de övriga påståendena har jag redan i mitt tidigare inlägg förklarat att jag ingalunda har ändrat åsikt beträffande organisationernas roll i detta sammanhang. Alla frivilliga organisationer skall självfallet ha möjlighet att driva de värderingar, de kampanjer och liknande som de vill driva. Vad jag har tagit upp i min interpellation är det faktaunderlag som återfunnits i en av de kampanjer som vi nu har diskuterat i kammaren, och där är det inte fråga om hur skilda värderingar som helst. Jag har också vänt mig mot att man från denna organisations sida har försökt ta alltför lätt på narkotikafrågan. Detta har alltså kunnat missuppfattas av en del människor. När det gäller olika kampanjaktiviteter är det naturligt att det ungdomsförbund som herr Gustavsson representerar bedriver mer kampanjaktiviteter än det ungdomsförbund jag representerar. Anslagen från staten utgick i detta fall i proportionen ett till fyra, och det kanske ger en liten antydan om hur fördelningen av medlen har skett. Herr talman! Jag tycker nog att statsrådet Lidbom kunde ha fått en något lyckligare start som statsråd i denna kammare än att gå upp och påstå att mitt enda recept här skulle vara att ropa på polis. Jag hade för några veckor sedan tillfälle att vara med i en debatt just om polisens roll på 1970-talet, och även statsrådet Lidbom var med och borde ganska väl veta var jag står i denna fråga. Jag tror ingalunda att man löser narkotikafrågan genom att bara ropa på mer och mer poliser. Det är inte detta som det är fråga om. I ett annat sammanhang, när vi för någon vecka sedan i denna kammare diskuterade den ökade brottsligheten, redogjorde jag för hur bristfälliga resurser polisen har haft när det gällt att angripa vissa konkreta spaningsproblem och hur man på detta område fått ständigt växande problem utan motsvarande resurser. Det är självfallet en kombination av många åtgärder som måste sättas in mot narkotikan. Men när man för en saklig diskussion om polisens vara eller icke vara och antalet poliser vänder jag mig mot att man blir hånfullt bemött genom påstående om att man vill ha en polisstat och liknande saker. Det är inte alls fråga om det.
Herr talman! I sitt första inlägg säger Anders Björck att kampanjen har fått en sådan utformning att den motverkar sitt syfte. Jag hade inte tänkt besvara sådana enkla och enormt onyanserade beskyllningar, men eftersom Anders Björck kommer tillbaka till detta måste jag verkligen kommentera den ytterligare. Eftersom så många citat har anförts ur denna kursbok, framför allt av Anders Björck, kan det finnas skäl att också jag anför ett citat direkt ur kursboken. Det heter där: >De grupper eller enskilda personer som propagerar för legalisering av hasch har alltså bevisbördan på sin sida. Vi har redan ett omfattande narkotikaproblem — alkoholproblemet — i vårt samhälle. Redan det har vi som bekant svårt att komma till rätta med. Det finns således ingen anledning för oss att införa eller legalisera nya narkotiska medel, vars olika följdverkningar vi på längre sikt inte har möjligheter att överblicka. Det är med andra ord samhällets självklara skyldighet att skydda sig emot sådana okontrollerbara experiment.» Sedan vill jag bara till herr Bohman säga att min uppfattning beträffande utgångspunkten för angripandet av den na problematik är exakt densamma som i statsrådet Lidboms argumentation. Som en slutkommentar vill jag säga att Anders Björck ifrågasätter Gustav Jonssons kunnande på detta område. Ifrågasättandet är ett glädjande framsteg, Anders Björck. Nu som först börjar han inse att det inte alltid nödvändigtvis är riktigt vad experterna säger och gör. Det är glädjande att han har mindre tro på auktoriteter på detta område. Lycka till i fortsättningen!
Herr talman! Jag är litet förvånad över herr Bohmans inlägg. Det innehöll inte mycket mer än en beskyllning mot mig för okunnighet, och jag har ingen anledning att bemöta den. Men låt mig klargöra en sak i den här debatten om värderingar och fakta. Vi har ett narkotikaproblem som man måste angripa på både kort och lång sikt. Jag tror inte att vi på kort sikt har så särskilt skilda värderingar. På kort sikt gäller det att minska tillströmningen av narkotika till den illegala marknaden, och för detta fordras bl.a. polisoch tullinsatser. Det gäller vidare att öka antalet vårdplatser för att klara de omedelbara vårdbehoven o. s. v. Men narkotikamissbruket är också någonting annat. Det är ett allvarligt samhällsproblem, som med all rätt kan jämföras med alkoholproblemet och som leder tillbaka till resonemanget om vårt samhälle och dess uppbyggnad över hu: vud taget: hur vårdinstitutionerna skall vara beskaffade och arbeta, människors levnadsförhållanden etc. När man kommer till dessa långsiktsproblem är de grundläggande värderingarna om jämlikhet och solidaritet för vår del helt utslagsgivande. Om moderata samlingspartiet i sitt ungdomsförbund försöker göra en skrift om narkotikaproblemets lösning på lång sikt och skriver den utifrån konservativ ideologi är det möjligt att man möter svårigheter. Detta kan i så fall bero på att partiet har svårt att lägga fram andra konstruktiva förslag till narkotikaproblemets lösning på lång sikt än rop på ännu fler poliser och kraftigare tag. Ingenting av vad herr Bohman eller herr Björck i Nässjö har sagt föranleder mig att ta tillbaka ett ord av det jag tidigare sade.

Herr talman! Vi är alla överens om hur svåra och allvarliga dessa problem är. Vi är också medvetna om att det fordras åtgärder på både kort och lång sikt. Vi vet att roten till narkotikaproblematiken i viss utsträckning är att söka i samhällets utformning, i de förhållanden eller rättare sagt missförhållanden som fortfarande finns kvar i det samhälle som socialdemokraterna haft möjlighet att påverka i över 30 år. Det är riktigt att när vi angriper problemen grundläggande politiska och ideologiska värderingar också kommer in i bilden och att det möjligen kan föreligga olika uppfattningar om metoderna att lösa narkotikafrågorna. Våra värderingar kan skilja sig. Jag kan alltså acceptera ett nyanserat påstående om att vi kan göra olika bedömningar då vi på olika håll söker angripa nar kotikaproblemet. Jag kan också acceptera att mina meningsmotståndare säger, att de inte tror att vi kommer att lösa frågan lika bra som de kommer att göra. Men jag har rätt att vända på resonemanget och säga, att jag tror att vi kommer att lösa det bättre än vad ni kommer att göra. Det är i sista hand en fråga om subjektiva uppfattningar och värderingar. Statsrådet Lidbom tecknade emellertid inte en så nyanserad bild, när han angrep oss och i stort sett förklarade att han inte kunde tänka sig någon möjlighet för den som har en konservativ värdering att lösa problemet på annat sätt än genom att »ropa på polis>. Det var därför jag kritiserade honom. Jag vidhåller att han gjorde ett olämpligt uttalande. Det är beklagligt att han inte i sitt eget intresse vill erkänna att uttalandet var alltför tillspetsat och komprimerat. Jag tror att vi i riksdagsdebatterna skulle vinna på att någon gång erkänna när vi gått ut för hårt. Det skulle debatten vinna på och även samarbetet här i riksdagen.

Herr talman! Herr Bohman har frågat mig, om jag är beredd att redan under denna höstsession förelägga riksdagen proposition med förslag till så dana ändringar i lagen om vissa sanktioner mot Rhodesia, att en klarare avgränsning av det straffbara området kommer till stånd. I sin interpellation har herr Bohman berört angelägenheten av att i den nämnda sanktionslagen få en klarare avgränsning av det straffbara området. Den osäkerhet som råder om förbudsbestämmelsernas konsekvenser sägs medföra olägenheter inte bara för svenska intressen utan även för Rhodesias grannstater, framför allt Zambia, som för sin utrikeshandel är beroende av transportvägarna genom Rhodesia. Med anledning härav vill jag framhålla att det givetvis är ett rättssäkerhetskrav att bestämmelser, vilkas åsidosättande kan leda till straff, är utformade med största möjliga precisering. Denna princip har varit vägledande även vid utformningen av förbuden i sanktionslagen. I det fallet förelåg emellertid vissa exceptionella förhållanden som måste beaktas vid utformningen av gärningsbeskrivningarna. Sanktionslagen syftade till att överföra FN:s säkerhetsråds resolutioner om sanktioner mot Rhodesia till svensk rätt. Resolutionernas beskrivning av vilka åtgärder som medlemsstaterna skall förhindra visade sig emellertid delvis vara så vaga och allmänt hållna, att de inte utan bearbetning kunde förvandlas till svensk lagtext. Förbuden i sanktionslagen utformades därför mer preciserade än resolutionsbestämmelserna. Det ansågs emellertid inte vara möjligt att gå längre i konkretisering än som skedde. Om så hade skett, hade en begränsning av förbudens omfatt-- ning i förhållande till resolutionernas sanktionsbestämmelser kunnat bli följden. Detta skulle ha stått i strid med Sveriges skyldighet att som medlemsstat i FN genomföra de av säkerhetsrå-- det beslutade sanktionerna mot Rhodesia. I propositionen till sanktionslagen framhölls också att det med hänsyn till förhållandena inte varit möjligt att närmare än som har skett ange var gränsen för det förbjudna området går. För att i viss mån eliminera de stötande konsekvenserna av lagstiftningen i de fall då rättsläget kan vara oklart infördes i sanktionslagen en bestämmelse om särskild åtalsprövning. Med stöd av denna kan åtal underlåtas för en handling som i och för sig är förbjuden enligt lagen men som t.ex. är klart ursäktlig eller av annan anledning föga straffvärd. Sanktionslagen antogs av riksdagen i maj i år. Därvid riktades inte någon kritik mot lagens utformning från de utgångspunkter som interpellationen har. Jag avser inte att ta upp frågan om ändring i lagen.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för interpellationssvaret. Det hör ju till gammal god tradition att vara tacksam för svar, även om man tycker att svaren är intetsägande, och det tycker jag uppriktigt sagt, herr talman, att detta svar var.

Med anledning därav frågade jag justitieministern på höstriksdagens första dag om han inte ville överväga att ändra lagstiftningen redan i höst. Först nu, då vi bara har en veckas riksdagsarbete kvar, då alltså sista tåget redan har gått, får jag ett svar från honom, i vilket han erinrar om vad alla redan förut visste, nämligen att det förelegat stora svårigheter att utforma en lagstiftning som motsvarar FN-resolutionens krav. Justitieministern erinrar också om att någon kritik mot lagens utformning vid riksdagsbehandlingen inte framfördes från de utgångspunkter som jag berört i min interpellation. Herr talman! Ingen har bestridit detta. Om vi här i riksdagen varit mera observanta — d.v.s. mera observanta än propositionsskrivarna i herr Geijers departement har varit — hade vi naturligtvis bort tänka oss in i de konsekvenser av lagstiftningen som motiverat min interpellation. Nu var vi inte det, och herr Geijer har själv suttit tillräckligt länge i riksdagen för att veta att alla riksdagsledamöter inte aktivt kan delta i alla frågor. Även herr Geijer har väl någon gång likt Homeros slumrat vid behandlingen av någon viktig fråga. Men när man nu i efterhand kommer underfund med att det finns brister som det borde ligga i allas vårt intresse att rätta till, varför skall man då vara så bunden av prestige — eller vad det nu är — att man inte är beredd att göra vad som är möjligt för att skapa klarhet, den klarhet som ändå måste vara en lagstiftares primära syfte att skapa. I min interpellation drog jag fram några exempel, som visade hur uppenbart orimliga Rhodesialagens följder skulle kunna bli. Jag påvisade att det inte var alldeles uteslutet att ett svenskt företag, som sålt en produkt fob Göteborg exempelvis till den zambiska staten och vars befattning med varan alltså upphör i och med att varan inlastas i fartyget i Göteborgs hamn, ändå kunde bli medansvarigt, om företaget hade vetskap om att produkten sedermera skulle transporteras genom Rhodesia och att fraktkostnader alltså skulle betalas till detta land. Jag kan anföra andra exempel, som är lika orimliga. Om exempelvis arbetskraft från Rhodesia används vid projekt i några av Rhodesias grannländer, skulle betalning av sådan arbetskraft kunna tänkas falla under Rhodesialagens förbudsregler, om mottagaren vidarebefordrar avlöningspengarna till någon i Rhodesia. I vilken situation kommer då vederbörande arbetsgivare att befinna sig? Ett annat exempel: Zambia är beroende av kraft från Caribakraftverket i Rhodesia. Om ett svenskt företag l1evererar utrustning till understationer i Zambia kan det förutsättas leda till ett ökat uttag av kraft från Caribaverket och därmed ökade betalningsprestationer till Rhodesia. Telefonförbindelserna från Zambia går i viss utsträckning över Salisbury. Jag undrar om inte de svenska postoch televerken har att verkställa vissa clearingbetalningar ' till Rhodesia för telegrafoch postförbindelser. Formellt sett skulle sådana kunna falla under 5 8 i Rhodesialagen. Jag har här framhållit vad jag skulle vilja kalla uppenbart orimliga konsekvenser av Rhodesialagens bestämmelser, som jag personligen inte tror skall behöva inträda vid en rättslig prövning. Jag vill uttryckligen framhålla det. Men det avgörande, herr talman, är ju att svenska företag och svenska medborgare över huvud taget inte kan vara alldeles säkra på hur det kommer att gå. De är medvetna om att enligt 8 § Rhodesialagen »i ringa fall ej skall dömas till ansvar> och att enligt reglerna om åtalsförordnande i 11 38 åtal kan underlåtas för en handling, som i och för sig är förbjuden enligt lagen men som är klart ursäktlig eller av annan anledning föga straffvärd. Men vem skall avgöra detta? Jo, det tillkommer bl.a. riksåklagaren att göra en sådan prövning. Men efter vad jag kan förstå är riksåklagaren starkt obenägen att underlåta åtal, eftersom han saknar vägledande domstolspraxis rö rande gränserna för det straffbara området. Och enligt svensk lag kan en åklagare inte göra bindande förhandsuttalanden om sin bedömning av en tänkt situation. Den enda möjlighet som föreligger att få prövat hur lagen kommer att slå är alltså att företa den ifrågasatta åtgärden och därefter få konstaterat antingen att riksåklagaren icke väcker åtal med tillämpning av de fullmakter han har eller att åtal väcks och en domstol får avgöra, om vederbörande företag förfarit rättsstridigt och skall dömas till straff eller inte. Nu är väl herr Geijer inte alldeles omedveten om den hårda kritik som från vissa grupper riktats mot svensk företagsamhet. Svenska företag befinner sig i dag så att säga på de anklagades bänk, helt oförskyllt, det är vi väl överens om. Men situationen är sådan att företagen med hänsyn till sin good-will och sitt allmänna anseende inte är beredda att ta några som helst risker i detta hänseende. Man kan naturligtvis kritisera företagsamheten för bristande djärvhet: Men man måste å andra sidan förstå att dessa i dag inte vill utsätta sig för de stora tidningsrubriker och de debatter i radio och TV, som kommer att följa med en åtalsprövning eller eventuell rättegång. Jag anser att det i detta läge helt enkelt är samhällets skyldighet att se till att lagreglerna blir så klara, att medborgarna på förhand kan avgöra var gränsen för det straffbara området går och när risker för åtal föreligger. Justitieministern kan inte sitta i kloster och låta utvecklingen gå vidare. Jag upprepar vad jag strök under i min interpellation: den rådande rättsosäkerheten är ägnad att skada svenska intressen och även:länder som Sverige har anledning att stödja. Hur större säkerhet skall kunna skapas är väl knappast min sak att avgöra. Men jag kan peka på två möjligheter. Den ena är att utarbeta särskilda med verkansregler för Rhodesialagen och att inte göra de allmänna delaktighetsreglerna i brottsbalken tillämpliga på detta område. Den andra möjligheten är att skapa något slags bindande förhandsbesked. Vilken väg man än väljer skall syftet bl.a. kunna vara att ge svenska företag tillfälle att i förväg få klarlagt att åtal eller straff inte behöver påräknas för handling — och jag citerar här justitieministern själv — »som är klart ursäktlig eller av annan anledning föga straffvärd». Justitieminister Geijer framhöll i gårdagens debatt om utomäktenskapliga barn att han på sin tid i Lund av straffrättsprofessor Johan Thyrén fått lära sig, att en lagstiftare skall vara nöjd om i en ny lag fördelarna är något större än nackdelarna. Herr talman! Som vi alla — eller rättare sagt: som vi få — här i kammaren vet hade livsfilosofen Johan Thyrén en sällsynt förmåga att spetsa till problemen. Han njöt säkerligen den gången av att få servera den blivande juris kandidaten Lennart Geijer en så typiskt Thyrénsk epigrammatisk uddighet. Men Thyrén hade säkert varit försiktigare, om han anat att Lennart Geijer skulle lägga denna karikatyr av lagstiftningsarbetet till grund för sitt handlande som justitieminister.

Herr talman!

Men behöver jag verkligen svara herr Bohman direkt på detta? Ty herr Bohman vet ju lika bra som jag att det inte är fråga om en lag som vi är herrar över själva och kan ändra som vi önskar här i Sveriges riksdag. Det är självklart att vi måste så nära som möjligt följa den FN-resolution som det är fråga om. Då måste herr Bohman också vara medveten om att vi inte kan tumma på den hur mycket som helst. Herr Bohman gav i sin interpellation och nu också i kammaren några exempel på vad han anser vara oklarheter i rättsläget. Exemplen gäller varor som transiteras genom Rhodesia till mottagare i Zambia. I motsats till herr Bohman anser jag att det i detta fall inte föreligger någon oklarhet om var det förbjudna området går. Eftersom man i praktiken inte torde kunna räkna" med någon transitering genom Rhodesia utan att betalning härför erlägges till denna stat, är transporten förbjuden på grund av det förbud att erlägga betalning till Rhodesia som lagen innehåller. Om den svenske leverantören känner till att varan skall transporteras genom Rhodesia, gör han sig alltså skyldig till straffbart förfarande. Sanktionerna mot Rhodesia har inte på något sätt till syfte att skada Zambia. Tvärtom framgår det av säkerhetsrådets beslut, att en lösning på de problem som sanktionerna medför för Zambias del bör eftersträvas. Jag kan här hänvisa till säkerhetsrådets rekommendation till medlemsstaterna i dess senaste Rhodesiaresolution att lämna bistånd till Zambia. Där anmodas medlemsstaterna att med förtur lämna bistånd till Zambia i syfte att hjälpa landet att lösa de särskilda ekonomiska problem som kan möta det som en följd av genomförandet av dessa säkerhetsrådets beslut. Detta ger enligt min mening inte anledning att ändra lagen så att den avviker från säkerhetsrådets resolutioner. Med hänsyn till de särskilda förhållanden som gäller för svenska företag som levererar varor till Zambia synes emellertid en liberal tillämpning av de särskilda åtalsreglerna kunna komma i fråga. Till detta vill jag foga att jag inte förstår var herr Bohman har hämtat den uppfattningen, att riksåklagaren skulle vara starkt obenägen att ge åtalseftergift. Jag tror inte det finns någon grund för ett sådant påstående.

Herr talman! Det fanns väl ingenting i min interpellation eller i mitt anförande som tydde på att jag var beredd att tumma hur mycket som helst — för att citera herr Geijer — på en lagstiftning som vi inte själva är herre Över eftersom vi är bundna av FN-resolutionen. Det är inte detta jag har begärt, utan vad jag har begärt är att man skall skapa möjlighet att på ett eller annat sätt få klarhet i hur lagen i vissa fall skall tillämpas. Jag berörde vissa fall, och justitieministern gjorde sig kanske skyldig tilf en något förenklad tolkning av vad jag sade. De fall jag syftade på var inte sådana då svenska företag var transportörer utan då svenska företag sålde en vara exempelvis fob Göteborg men hade vetskap om att varan för att nå Zambia måste passera Rhodesia och alltså på grund av våra delaktighetsregler kunde tänkas bli fast för detta. Jag tror inte det. Med mina ringa juridiska kunskaper har jag den uppfattningen, att ett svenskt företag inte skall kunna fällas i sådana fall. Nu gav tydligen statsrådet Geijer uttryck åt en annan mening, om jag inte missförstod honom. Vad som är avgörande är att svenska företag som har handelsförbindelser med Zambia inte vågar fullfölja de handelsförbindelserna därför att de inte kan vara säkra på att ett åtal skulle efterges. Eftersom riksåklagaren enligt gällande lag inte har möjlighet att göra ett förhandsuttalande, är den enda möjligheten att få klarlagt hur det förhåller sig att först vidta åtgärden och sedan se om det blir åtalseftergift eller åtal. Mina exempel om svensk företagsamhet är inte teoretiska. De är hämtade ur praktiken. Jag vet att svenska företag underlåter att vidta åtgärder som är till nytta för Zambia och för vårt land därför att de inte får den klarheten. Det kan, herr talman, inte stå i strid med FN-resolutionen att vi skapar möjligheter till något slags förhandsbesked. Det är detta jag i första hand är ute efter. Nu hoppas jag verkligen, herr talman, för att inte göra denna bild alltför mörk, att den permanenta lagstiftning som skall ersätta den provisoriska kommer att beakta dessa önskemål. Det finns, vågar jag påstå, ett allmänt intresse av att vi skapar bättre klarhet i en blivande generell sanktionslagstiftning just på de områden jag här har berört.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig, om jag vill medverka till att åstadkomma en förbättrad information om dödsbodelägares möjligheter att skydda sig mot betalningsansvar för en avliden persons skulder när dessa går utöver tillgångarna i boet. Dödsbodelägarna är i princip solidariskt ansvariga för den dödes skulder i den mån dessa var kända när bouppteckningen skedde. Dödsbodelägarna kan undgå detta ansvar, om de senast en månad efter bouppteckningen ansöker om att dödsboets egendom skall avträdas till förvaltning av boutredningsman eller till konkurs. Blir nya skulder kända efter det att bouppteckningen förrättats, är delägarna ansvariga för de nya skulderna, om de inte senast en månad därefter gör ansökan som jag nyss har sagt. Herr Börjesson nämner att i ett visst fall en person skulle ha blivit betalningsskyldig för en ganska betydande skatteskuld i ett dödsbo. Med anledning härav vill jag nämna, att dödsbodelägarna i princip inte är personligen ansvariga för fullgörande av den dödes skattskyldighet. I 75 § 2 mom. kommunalskattelagen föreskrivs bl.a., att dödsboet inte skall svara med mera än tillgångarna i boet för kommunal utskyld som påförts den döde. är boet skiftat, svarar delägare aldrig med mer än hans lott i boet utgör. Motsvarande bestämmelser finns i förordningarna om statlig inkomst och statlig förmögenhetsskatt. Bouppteckning upprättas under medverkan av två gode män. Oftast anlitas därvid personer med erfarenhet av bo utredningar, t.ex. advokater, banktjänstemän, nämndemän, personal vid begravningsbyråer m.fl. I de relativt sett ganska sällsynta fall, då delägare kan bli skyldiga att svara för sådana skulder som inte täcks av tillgångarna i boet, torde delägarna regelmässigt underrättas av de gode männen om vad som gäller angående betalningsansvaret. Med hänsyn till vad jag nu har sagt anser jag det inte påkallat att vidta några särskilda åtgärder för att informera allmänheten om reglerna om dödsbodelägares ansvarighet för den dödes skulder.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för justitiedepartementet få frambära ett tack för svaret på min interpellation. Delägarna i ett dödsbo är i princip solidariskt ansvariga för den avlidnes skulder vare sig dessa är kända då bouppteckningen upprättas eller kommer till dödsbodelägarnas kännedom först senare. Gäldsreglerna bildar ett av de viktigaste partierna i stadgandena om boutredning. Den lösning frågan om delägarnas gäldansvar fått i nuvarande lag hänger samman med de grundsatser man i lagen följt beträffande dödsboets förvaltning. Utgångspunkten är att den dödes gäld i och för sig belastar blott kvarlåtenskapen, ej delägarna personligen. Eftersom man låtit dödsbodelägarna själva få ombesörja dörsboets förvaltning, har lagstiftarna emellertid ansett det nödvändigt att till borgenärernas skydd också låta delägarna personligen svara för gäldens betalning.

Detta gäller när boet ej inom föreskriven tid har avträtts till förvaltning av boutredningsman eller försatts i konkurs. I sådana fall kan dödsbodelägarna ådraga sig personligt betalningsansvar, som de hade kunnat undvika om de hade känt till de lagliga möjligheterna att slippa dylika ålägganden. Lika väl som jag är medveten om att det är ganska sällsynt att dödsbodelägare blir skyldiga att svara för sådana skulder, som inte täcks av tillgångarna i boet, är jag alldeles övertygad om att det stora flertalet medborgare icke har vetskap om att det finns bestämmelser om ett personligt betalningsansvar för dödsbodelägare i sådana fall. Vad man däremot har vetskap om är att man inte bara ärver tillgångarna i boet utan även dess skulder. Något därutöver är man i de flesta fall inte underkunnig om. Även om jag vet att det finns många skickliga och erfarna boutredningsmän, som är väl förtrogna med vad som rör bouppteckning, boutredning och arvskifte, finns det ändå sådana boutredningsmän som inte har vetskap om dödsbodelägarnas personliga betalningsansvar. Det är visserligen fråga om få sådana fall, men det är ändå ett rättvisekrav att man söker informera berörda dödsbodelägare om det skydd, som bestämmelserna om boutredningsman är avsedda att ge. En förbättrad information från myndigheterna om dessa förhållanden är därför påkallad. Visserligen torde det vara vanligt — vilket jag själv kan vits orda — att domstolarna informerar om de här åsyftade lagreglerna i samband med att bouppteckningen lämnats till rätten för inregistrering. Någon skyldighet att systematiskt ge sådan information torde meellertid inte föreligga. Justitieministern har i sitt svar ansett att det inte är påkallat att vidta några särskilda åtgärder för att informera allmänheten om reglerna om dödsbodelägarnas ansvarighet för den dödes skulder. Jag beklagar att justitieministern inte anser att behov föreligger av en dylik information. Jag vet att många bouppteckningsingivare informeras av dem som handlägger inregistrering av bouppteckning i rätten i de fall då man kan befara att risk föreligger för personligt betalningsansvar i dödsboet, varvid vederbörande uppmanats att begära att boet skall sättas under förvaltning av boutredningsman. En sådan information är värdefull och kan leda till att dödsbodelägare befrias från ekonomiska åtaganden som de annars kunde ha råkat drabbas av om de inte i tid fått information. Även om jag känner till exempel från många domsagor där vederbörande tjänstemän är måna om att ge information inom exempelvis det här berörda området, tror jag ändå att det finns många domsagor vilkas tjänstemän inte informerar om t.ex. dödsbodelägarnas personliga betalningsskyldighet i de fall där den inlämnade bouppteckningen ger belägg för risken av ett personligt betalningsansvar för dödsbodelägaren i fråga. Det skulle därför vara Önskvärt att domsagorna i ännu större utsträckning än vad som nu sker informerar dem som berörs av de lagregler som gäller på det här aktuella området.